Herr talman! Jag har inga ambitioner att försöka ändra på de borgerliga ledamöternas sätt att argumentera. Jag förstår att det går till på det här sättet -- så pass länge har jag varit här i riksdagen. Men jag tycker att det kanske är effektivare om vi tar fasta på det som har hänt. Det har visats större förståelse för våra problem på senare tid, och det kan ju innebära att man också fortsättningsvis har förståelse på industridepartementet. Då skall vi spela på det, tycker jag. När det gäller det positiva har vi nyligen varit och hälsat på hos landshövdingen i Värmland, och det är han som har uppmanat oss att försöka peka på det positiva. Han har ju nyligen vistats här. Om ni inte vill höra på mig, så kan i alla fall en av de ledamöter som deltar i den här debatten höra på den nye landshövdingen i Värmland, för det finns en viss partisamhörighet. Det var så vi skulle handla, tyckte han, för det skulle kanske ge bättre resultat än att ständigt och jämt framhålla allt elände som finns. Vi har faktiskt också starka sidor. Som avslutning vill jag säga att jag, sedan jag kom hit, många gånger har fått stå och försvara den traditionella industrin -- i varje fall en del av den, nämligen stålindustrin, som tyvärr har fått ett dåligt rykte. Jag vill framhålla att delar av även den industrin är mycket konkurrenskraftiga. Det finns stor anledning att värna om den industrin, plus all annan traditionell industri som vi har i Värmland. Värmland är nämligen ett län som är beroende av den industristrukturen. Det ändrar vi inte på ett år, och inte heller på tio år; det kommer att ta lång tid.

Herr talman! Kjell Ericsson frågade om jag var beredd att skjuta på de inbetalningar som utvecklingsfonderna skall göra till staten. För det första vill jag säga att när vi har gjort fördelningen av dessa inbetalningar har vi tagit regionalpolitiska hänsyn, så att de utsatta områdena har fått betala mindre, relativt sett, än områden som har en bättre situation. För det andra har vi sagt att de här inbetalningarna skall ske under en längre period, under fem års tid. För det tredje vill jag tillägga att det stora problemet i dag är att få fram ett äkta riskkapital, alltså ett eget kapital, där man slipper ha denna belastning i balansräkningen som lån, och där man också slipper ha den omedelbara räntekostnaden. Det är oerhört viktigt för utvecklingen av företagen. Vad som händer genom omvandlingen från lånekapital till riskkapital är att mera kapital kommer att finnas ute i landet. Och det kommer att vara kapital med högre kvalitet, ett äkta riskkapital som gör det möjligt att utveckla företagen och dessutom ger företagen möjlighet att utnyttja de lån som finns på den öppna marknaden och som inte är dyrare än de lån som utvecklingsfonden har. Själva poängen är att vi på detta sätt tillgodoser det stora behovet ute i den mindre och medelstora företagsamheten. Jag tycker att det är en viktig lösning på de problem som små och medelstora företag ofta står inför. Göthe Knutson slår sig för bröstet och säger att moderaterna är det perfekta, det felfria partiet. Allt vad de sagt och gjort har varit rätt. De har fått praktisera sin politik i Sverige under en period. Jag tror att det inte är många som vill ha tillbaka den perioden. Det var inte precis en period av utveckling när det gäller regionalpolitiken eller när det gäller sysselsättningen. Det var en period då svensk industri och svenskt näringsliv gick ner sig, då man stod mer naken än någonsin tidigare. Det var när arbetslösheten steg och det var svårt att skapa sysselsättning. Det var under den perioden som moderaterna fick praktisera sin politik. Det går bra med retoriken, men praktiken visar ett annat resultat. Vi har facit som visar vad det är för sorts politik. Nu skall moderaterna och folkpartiet samverka i regeringsställning. Göthe Knutson vill att man skall göra så litet som möjligt från samhällets sida, och ha en skattepolitik som innebär mindre resurser till samhället. Folkpartiet kritiserar moderaterna för detta. Hur skall det gå ihop? Jag får det inte att stämma, och det tror jag ingen annan heller får -- och det är kanske ingen som har räknat med det. Det blir väl samma mischmasch-politik som ni praktiserade förra gången.

Herr talman! När det gäller riskkapitalet har det kärvat till betydligt under de senaste månaderna. Förr fanns det gott om kapital; bankerna ställde upp. Men i dag är det så, efter alla olika affärer som förekommit, att man inte ställer upp med den sista biten, att ingen ger den sista nödvändiga garantin. Det behövs någon form av statlig garanti i vissa fall för att projekt skall komma till stånd. Då tror jag att det hade varit bra att ha utvecklingsfondernas pengar kvar, i alla fall 50 %, som man för Värmlands del skall betala in när det gäller riskkapital från utvecklingsfonderna. Göthe Knutson tog upp frågan om sektorspolitiken. Man skall regionalisera saker och ting, och det innebär för Värmlands del, om förslagen går igenom, att tullen och vägverket försvinner till Göteborg. Det är både kunskap, kompetens och service som försvinner från länet, och det tycker vi är allvarligt. Om man när det gäller vägverket i stället har sju regioner och låter Värmland, Kopparberg och Örebro vara en region med regionkontor i Karlstad, så får vi en bra service i den delen av landet också. Jag vill än en gång poängtera vikten av att det sker satsningar i infrastruktur -- vägar, järnvägar, en ny flygplats i Karlstad, forskning och utbildning. Jag berörde också i mitt första inlägg behovet av vägbyggen i Värmland. Det gäller E 18 på sträckan Hån--Riksgränsen, väg 61 och vägarna i Fryksdalen och Dalälvsdalen. Men vi har också ett omfattande grusvägsnät. Det rör sig om 25--30 mil trafikerad grusväg som borde förstärkas och beläggas. Det gäller bl.a. vägen vid Värmlandsnäs och vägen mellan Torsby och Gräsmark, vägen vid Om man skall ge landsbygden en chans att utvecklas är den första förutsättningen att det finns godtagbara vägar. Det finns också många andra frågor som rör infrastrukturen på landsbygden som är viktiga. Det behövs många utvecklingsinsatser för att man skall kunna bibehålla en levande landsbygd. En sådan insats är att man just i samband med omställningen av jordbruket kanske kan börja producera olika energigrödor för energiändamål.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för hans redogörelse. Krig är fruktansvärt, och det finns anledning att i dag erinra sig att detta krig startade den 2 augusti i fjol och att världen har levt i oro och ängslan sedan dess. Jag vill ställa följande frågor till utrikesministern med anledning av hans redogörelse och dagens händelser.

För det tredje: Anser utrikesministern att den svenska beredskapen mot terrorhandlingar är god?

Herr talman! Saddam Hussein är en förtryckare och ockupant av det värre slaget. Det var därför alldeles utmärkt att FN i fjol kunde enas om hårda och effektiva sanktioner. Dess värre är han inte ensam i denna roll på jordklotet. I dag har FN inlett ett krig enligt sina statuter. Den fråga jag till en början vill ställa till utrikesministern är: Är det regeringens uppfattning att det är på detta sätt som FN skall upprätthålla respekten för mänskliga rättigheter också i andra fall där det föreligger brott mot dem? Är det meningen att FN skall agera på detta sätt mot Indonesiens ockupation av Östtimor, Marockos ockupation av Västsahara och Israels ockupation av Palestina, för att bara ta några av de allra tydligaste exemplen? Tycker Sten Andersson att det som har skett i dag är bra, att det kanske största militära anfallet sedan andra världskriget har genomförts? Är Sten Andersson tillfredsställd med detta? Jag vill också fråga vad utrikesministerns uttalande om att Sverige inte är neutralt betyder. Att vi inte är moraliskt neutrala är helt klart. Men vi var neutrala mot Hitler och neutrala mot Stalin. Det fanns en tanke bakom en svensk neutralitetspolitik, nämligen att vi aktivt skulle kunna agera för fred. Hur tror utrikesministern att det påverkar Sveriges möjligheter att aktivt agera för fred om vi i någon annan mening än den moraliska säger att vi har övergivit vår neutralitet? Om detta är fallet finns i så fall många nya signaler i svensk politik.

Herr talman! Det vilar en djup tragik över denna dag. Kriget kan komma att sprida sig. Jag tycker att det var olyckligt att man inte avvaktade den fulla effekten av de ekonomiska sanktionerna mot Irak. Om utrikesministern delar den uppfattningen skulle jag önska att han ytterligare något mera konkret angav på vilket sätt den svenska regeringen är beredd att agera för att få ett snabbt stopp på kriget. Antikrigsrörelsen, fredsrörelsen, växer nu med stor styrka inte minst i USA, och man kräver just ett snabbt slut på kriget. Det Sten Andersson här sade om en Mellanösternkonferens var tillfredsställande. Jag vill på den punkten ställa ytterligare en fråga om det är hans mening att samtliga ockupationer bör tas upp vid en sådan konferens, dvs. de som förekommer i Kuwait, Västbanken, Gaza och Libanon. Jag undrar vidare om den svenska regeringen är beredd att stå som värd för en internationell Mellanösternkonferens om önskemål därom framställs. Jag vill slutligen knyta an till den fråga som Margaretha af Ugglas här framställt om humanitärt bistånd och hjälp. Jag vill fråga utrikesministern på vilket sätt regeringen är beredd att se till att offren, de berörda, oavsett i vilket land de bor, kan få medicinsk och annan hjälp, och det gäller även människor i Irak som drabbas av kriget.

Herr talman! Det som nu inträffar i Mellanöstern är en tragedi. Det är en tragedi med tanke på alla de människor som kommer att drabbas av ett oerhört lidande. Det är en tragedi eftersom det är ett nederlag för strävandena att nå en fredlig lösning av konflikten. Ansvaret för den tragedin vilar naturligtvis fullt och helt på Saddam Hussein och hans politik. Jag tror inte desto mindre att vi alla känner en stor önskan att det varit möjligt att fortsätta arbetet för en fredlig konfliktlösning. Jag vill som en första fråga efterhöra utrikesministerns uppfattning om huruvida alla möjligheter till fredlig lösning av denna konflikt verkligen var uttömda innan man gick till militär aktion. När nu detta har inträffat är det naturligtvis viktigt att vi får ett så snabbt slut på kriget som möjligt. Det finns bara ett möjligt slut, nämligen att Saddam Hussein och Irak drar sig ut ur Kuwait. Det är viktigt att varje signal till ny hållning från Saddam Husseins sida, eller den irakiska regim det kan vara fråga om, tas till vara. Jag vill gärna höra vad utrikesministern anser om vilka möjligheter Sverige har att agera i det fall det kan behövas någon form av medlande insatser. Det är viktigt att så mycket som möjligt begränsa lidandet. Det har redan ställts frågor om vilka ytterligare insatser Sverige kan göra i det avseendet. Jag vill framhålla att det kan handla både om insatser i gränsstaterna och i ett krigshärjat Irak när kriget är slut. Det är också viktigt att vi har beredskap för att spela en aktiv roll för att lösa de kvarstående problemen i Mellanöstern, vilka förmodligen har förvärrats av denna konflikt. Det vore intressant att höra utrikesministerns tankar om vad Sverige kan göra på detta område.

Herr talman! Problemen är inte slut när kriget är slut. Jag vill redan i dag ta upp frågan om hur Sverige bör engagera sig i arbetet med att långsiktigt lösa de svåra problemen. Utrikesministern berättade att Sverige nu kommer att ansluta sig till president Mitterrands förslag om en konferens för Mellanöstern. Det har sedan länge funnits sådana idéer, och bl.a. har professor Johan Galtung, mottagare av Olof Palme-priset, fört fram sådana idéer. Jag är mycket glad över att Sverige nu ansluter sig till detta förslag. Sverige har sedan länge haft FNs generalsekreterares uppdrag att medla i Mellanöstern. Sverige har också i olika internationella fora på ett förtroendeskapande sätt samarbetat med tredje världen i grupper av ickeallierade och neutrala stater när andra stater har grupperat sig i väst och öst. En viktig orsak till att vi i Sverige blivit betrodda är att staten satsat förhållandevis stora resurser på att ta fram vederhäftig och relevant information. Vi har heller inte erkänt att den rika världen har rätt att dominera den fattiga. Det kan befaras att motsättningarna mellan nord och syd kan fördjupas efter kriget i Mellanöstern. På vilket sätt förbereder regeringen Sveriges agerande för en rättfärdig ekonomisk världsordning efter Mellanösternkriget? Kommer regeringen att till UD knyta freds och konfliktforskare och experter från olika kulturer?

Herr talman! Inga Thorsson blev häromdagen intervjuad om läget i Gulfen. Reportern frågade om det i dag var värt ett förödande krig att värna om Kuwaits frihet och oberoende. Inga Thorsson svarade: ''Ja, det låter ju väldigt drastiskt när man uttrycker det på det sättet och vi är alla lika olyckliga inför den här situationen - -. Men jag ser det som det minst onda av mycket onda ting. - Jag kan inte se vilka alternativ det har funnits. Saddam Hussein begick ett angreppskrig mot en annan medlem av Förenta Nationerna den andra augusti 1990 och sedan har, som vi alla vet, säkerhetsrådet sammanträtt gång efter gång efter gång under hösten, tagit sammanlagt tolv resolutioner för att försöka förmå Iraks diktator att återgå till sitt sätt att regera Irak. Och inte angripa och hålla på att nästan totalförinta en annan medlemsstat i FN.'' Jag citerar detta eftersom ingen kan ifrågasätta Jag har inte några egentliga invändningar mot i varje fall förra delen av utrikesministerns anförande. Det är inte min uppgift att recensera detta. Men jag vill påpeka att visst är mycket mänskligt lidande involverat. Samtidigt har vi alla varit medvetna om den uppbyggnad av vapenarsenalen och det hot om framtida kärnvapen som har funnits i Irak. Jag tillhör dem som hoppas att det inte skall ske någon återuppbyggnad av de militära anläggningarna i Irak -- de som i dag till stor del har förstörts. Förutom den fråga som Margaretha af Ugglas ställde om Sveriges möjligheter att göra ytterligare humanitära insatser, vill jag också fråga om vilken beredskap vi har mot terrorhandlingar. I nyhetssändningarna i dag har man rapporterat att utrikesministern har kallat till sig PLOs företrädare i Stockholm Eugene Maklouf. Vad avser utrikesministern att säga till honom?
Herr talman! Utrikesministern sade att FN har visat en fantastisk enighet. Jag tycker att det är en väldig glädje att FN har kunnat visa handlingskraft. Det är faktiskt årtionden sedan det skedde. När Sverige gick med i FN var det efter ett års tvekan. Sverige hade ett problem eftersom Sverige självt kunde bli indraget i något, och det var vetorätten som skulle göra att vi inte skulle kunna bli indragna i en konflikt där det fanns en stormakt med. Men de facto kom vetorätten att resultera i att FN icke kunde ingripa i någon konflikt, och nästan varje konflikt var en stormaktskonflikt. Därför blev många människor i världen förvånade över att FN kunde enas. Alla var förvånade. Det ligger en viss tragik i detta. Även angriparen var förmodligen förvånad. Därför är det viktigt att veta att nästa gång någon går till angrepp skall denne veta att FN fungerar. Det kanske inte gäller en stat som har vetorätten, men en annan stat. Det är naturligtvis mycket lättare att låta bli att gå in i ett land än att gå därifrån. Vi känner tragiska exempel på det. Varför fungerar nu FN? Det är naturligtvis en positiv effekt, som också utrikesministern sade, av att det kalla kriget har upphört. Det faktiska sammanbrottet av Sovjet har gjort att FN kan fungera. Detta måste glädja Sverige som så länge har sagt i många sammanhang att vi har en vision av en kollektiv säkerhet, ett FN som fungerar. Det är beklagligt att detta inte har kunnat utgöra ett skydd för små stater. Jag beklagar kriget, men anfallet har kommit. Att FN har kunnat ta sig samman och verka är något oerhört positivt. Det är en följd av andra positiva saker som har gjorts. Vi slår vakt, inte bara om Kuwaits rätt att återuppstå som en fri nation, utan också om principen om den kollektiva säkerheten, dvs. att FN nu i framtiden skall kunna fungera på det sätt som FN har gjort. Hade FN tidigare fungerat bättre, kanske denna invasion inte hade kommit till stånd.
Herr talman! Genom sitt angrepp mot Kuwait startade Saddam Hussein Gulfkriget. Genom sin vägran att släppa sitt byte och genom det förakt med vilket han avvisade Förenta Nationernas fredsansträngningar bär den irakiske diktatorn det fulla ansvaret för det som nu händer. Herr talman! Jag vill fråga om regeringen delar min uppfattning att Husseins försök att införliva Kuwait med Irak är något unikt i FNs historia, dvs. att aldrig tidigare har en stats rätt att existera satts i fråga. Hade Saddam lyckats, skulle en FN medlems, Kuwaits, flagga som den första i FNs historia för gott ha halats. FN skulle på grund av en annan stats hänsynslösa aggression ha förlorat en medlemsstat. Vem, herr utrikesminister, skulle därefter ha vågat tilltro Förenta Nationerna en roll som en internationell rättsorganisation för fred? Min andra fråga, herr talman, är: Innebär det utrikesministern har sagt i dag att det är regeringens uppfattning att de allierade omgående skall inställa alla stridshandlingar om Irak, alltjämt under Kuwait? Innebär det att regeringen anser att Saddam Hussein kan fortsätta att företräda Irak i förhandlingar om vapenstillestånd och framtida konferenser om varaktig och rättvis fred i Mellersta Östern? Eller anser regeringen att Saddam Hussein diskvalificerat sig som deltagare i fortsatta fredskonferenser? Herr talman! Min tredje fråga gäller om regeringen nu gör allt vad som kan göras för att påskynda att det svenska sjukhus som skall ta hand om skadade irakiska krigsfångar snarast kommer på plats.

Herr talman! Jag tackar för utrikesministerns svar. Jag tror att det är viktigt för svenska folket att ha en känsla av att det finns en beredskap i Sverige mot terrorhandlingar. Jag begär egentligen inte svar av utrikesministern i dag. Vi får återkomma till frågan om utrikesministern på något sätt ändå har omvärderat PLOs roll i den svenska Mellanösternpolitiken mot bakgrund av PLOs agerande under dessa fem och en halv månader, inkl. dagens agerande.

Herr talman! Sten Andersson säger att Saddam Hussein inte hade tänkt att ge sig. Det är mycket möjligt att det är rätt. Det är också mycket möjligt att Saddam Hussein vill ha krig. Men frågan är om FN skall låta sig provoceras och medverka i ett sådant spel och skapa ett krig som sätter hela regionen i brand. Är det utrikesministerns uppfattning att sanktionerna är testade, prövade och har misslyckats när endast fem månader har gått? Är det utrikesministerns uppfattning att det är bra om FN blir en fredsorganisation som kan agera med våld när ingen av de fem stormakterna är emot det, men som i alla andra fall av förtryck, invasioner och ockupationer inte kan agera? Hur skall det uppfattas av alla de andra länder som inte är förtryckta av ''rätt'' förtryckare? Vad skapar det för respekt för FN?
Herr talman! Jag tycker att utrikesministern ännu mera tydligt bör uttala sig för att det är mycket angeläget att nu aktivt agera i FN för att få ett stopp på kriget. Det har redan haft så pass stora verkningar, och det hotar att sprida sig. Det finns andra medel. Jag menar att tillsammans med de åtgärder som nu har vidtagits, och flera kan komma i fråga, är det inte bara fråga om ett storkrig. Det får verkningar över hela världen. Det är viktigt att enligt fredsrörelsens krav aktivt agera för att få ett stopp på kriget och tillgripa andra fredliga medel för att uppnå målsättningarna för en lösning av konflikterna i Mellanöstern.
Herr talman! Jag vill också tacka för svaret på de frågor jag ställde. Jag tyckte nog att jag kunde konstatera en viss tveksamhet från utrikesministerns sida om verkligen alla möjligheter till en fredlig lösning av konflikten var uttömda. Samtidigt håller jag gärna med om att när FN valde denna strategi och när situationen är som den är, måste vi lojalt ställa upp bakom FN och göra vad vi kan för att lindra de mänskliga konsekvenserna av kriget. Jag noterar de insatser som redan har beslutats. Men jag hoppas att det redan nu finns en planering också för de insatser som vi kan få anledning att göra efter det att det här kriget tar slut. Förhoppningen måste vara att det skall bli så kortvarigt som möjligt. Men jag vill upprepa att det enda möjliga slutet på detta krig naturligtvis är att Irak drar sig ur Kuwait.
Herr talman! Ser man på alla svenska deklarationer finner man att knappast något land så ofta har uttryckt att vi skall vara solidariska med FN. De som kritiserar FN brukar säga att FN självt har ingen styrka. FN har bara den styrka som staterna ger organisationen. Det är okej att enskilda personer diskuterar med varandra men det hade varit bättre om säkerhetsrådet hade fattat beslut på annorlunda sätt. Det är också rätt av Sverige och andra stater att innan säkerhetsrådet fattar beslut föra fram mycket bestämda meningar. Men när säkerhetsrådet har fattat beslutet, måste vi ställa upp bakom det. Skulle man tycka att det skulle kunna bli bättre på annat sätt och gång på gång hävda det, underminerar man FN. Det var ett trauma i svensk utrikespolitik när Nationernas Förbund gick under just på grund av ett sådant agerande. Ett beslut fattades mot Italien, och beslutet föll därför att alla inte ställde upp. FN skall vara en kollektiv säkerhetsorganisation. Det innebär att man skall diskutera och föra fram alla argument. Men det är säkerhetsrådet som fattar besluten, icke generalförsamlingen. Då skall vi solidariskt med FN ställa upp bakom säkerhetsrådet, annars undermineras FN som idé.

Herr talman! Jag ställde tre frågor till regeringen. En fråga gällde om situationen är unik. Jag ställde frågan för att ge regeringen en chans att tillbakavisa krokvänstern. Jag kallar det för en vänster, för att i vilka krokar det hela än går hamnar allt på att allt ont kommer från Förenta Staterna. En annan fråga gällde sjukhuset och hur fort det går att få det på plats. Min tredje fråga gällde om regeringen anser att Saddam Hussein diskvalificerat sig som deltagare i framtida fredskonferenser. Jag vore tacksam om regeringen väljer att svara på en av dessa frågor. I så fall vill jag att utrikesministern besvarar den tredje frågan. Är Saddam Hussein enligt regeringens uppfattning en kvalificerad deltagare i framtida konferenser rörande Mellersta Östern?
Herr talman! Jag delar utrikesministerns uppfattning att det är viktigt att Sverige i det här läget visar sin fulla solidaritet med Förenta Nationerna. Vi hoppas naturligtvis alla att kriget skall få ett snabbt slut och medföra så litet mänskligt lidande som någonsin är möjligt. Jag är också glad över utrikesministerns besked att PLO har lovat honom att i detta läge inte begå några terrorhandlingar.

Herr talman! Jag skall be att få tacka utrikesministern för hans redovisning av regeringens syn på läget i Baltikum. Det är en dyster situation och en politisk process som just nu ger anledning till mörka farhågor. Det är en politisk process som ytterst styrs från Moskva. Det är därför utomordentligt viktigt att regeringens företrädare inte på något sätt svävar på målet när det gäller frågan om var ansvaret ligger för det som har skett i Vilnius, det som synes vara under skeende i Riga och det som kan vara en utveckling i Tallinn under de kommande veckorna. Det är den politiska ledningen i Moskva, ytterst president Gorbatjov, som bär ansvaret för denna utveckling. Det är det sovjetiska sönderfallet som tvingar fram dessa brutala försök att vidmakthålla Sovjetimperiet, inte balternas frihetssträvanden. Jag välkomnar att regeringen avser att ta upp denna fråga i ESK-sammanhang och FN-sammanhang, inte minst eftersom det bara för två år sedan, av regeringspartiets företrädare här i kammaren, betecknades som tokstolligheter. Jag tycker att det är bra, och vi sluter gärna upp bakom detta. Vi vill gärna se till att man skyndar på. Jag skulle vilja att utrikesministern redovisade sin syn på hur det svenska hjälpprogrammet i Baltikum nu kan omformas, dels för att klargöra att ingen hjälp skall utgå till quislingregeringar, om vi får se sådana i framtiden, dels för att se till att Sveriges Radios utlandssändningar når en omfattning som svarar mot situationen. De 15 minuter som i dag sänds på estniska och lettiska, och som även kan bli fallet med litauiska med regeringens nya anslag, räcker inte. Vi har ett större ansvar än så. Jag vore tacksam för ett konstruktivt och positivt svar på den frågan.

Herr talman! Hela svenska folket står i dag enat bakom folken i Estland, Lettland och Litauen som 1940, i likhet med Kuwait 1990, annekterades och ockuperades av en mäktig granne. Den situation som nu råder har provocerats fram från Moskva och av baltiska quislingar. Ansvaret faller tungt på ledningen i Moskva och på president Gorbatjov. Mot dessa krafter står i dag baltiska medborgare ur alla språk och nationalitetsgrupper. Baltikum är brännpunkten för en konfrontation mellan stalinister och demokrater som berör hela Sovjetunionens, och därmed också hela Europas, framtid. Sverige har i denna situation en ovanlig och unik roll. Medan resten av världen, naturligt nog, följer det som händer i Persiska Viken ligger vårt land alldeles intill de baltiska länderna, och vi har unika möjligheter att påverka det internationella skeendet. Vi har möjlighet att praktiskt göra mer än många andra. Ett exempel är ett bidrag till balternas kommunikationer med yttervärlden. Jag är glad över att Sveriges Radio nu skall börja sända också på litauiska, och jag hoppas att de baltiska sändningarna skall få utökad sändningstid. 15 minuter är inte mycket att komma med i dagens situation. Egentligen skulle det behövas sändningar dygnet runt. Därutöver skulle vi med ganska enkla medel kunna hjälpa balterna att genom de mobiltelefonsystem som håller på att upprättas via Tele--X-satelliten få en ny länk till yttervärlden. Är regeringen beredd att snabbt gå vidare med detta ärende som redan i våras aktualiserades från estniskt håll? Vi får inte protestera bara när våld tillgrips. Vi har även ett särskilt ansvar för att hålla Baltikumfrågan kvar på den internationella dagordningen, permanent och stabilt, tills en lösning har nåtts. Jag är glad över beskedet att Sverige skall ta upp Baltikum vid ESK-förhandlingarna och i andra sammanhang. Jag tror dock att det behövs fler insatser och ett flöde av olika initiativ under de närmaste dagarna och veckorna. I vilka former är regeringen beredd att gå vidare för att engagera fler länder och andra internationella organ i detta arbete? Det kan vara mycket bråttom.

Herr talman! Liksom när det gäller Gulfkonflikten är vi eniga med regeringen om mycket, men inte allt. Vi står för fred och frihet. Frihet och fred i båda fallen. Vi kritiserar därför såväl USAs som Sovjetunionens missbruk av sin militära styrka. När det gäller Baltikum vill jag fråga några saker. Det gäller bl.a. det svenska erkännandet av 1940 års ockupation. För många kan det te sig som hårklyverier, men t.o.m. i Sovjetunionen har man undersökningskommissioner kring Ribbentroppakten och dess konsekvenser. För balterna, det har vi fått klart för oss, har detta en mycket stark emotionell laddning, och därför har jag mycket svårt att förstå varför man inte från svensk sida tydligt kan säga att det erkännandet icke längre har någon giltighet. Vad är det som gör att det är så fruktansvärt svårt? När det gäller frågan om erkännande råder det inget tvivel om att, jag har sagt det förr och skall gärna upprepa det, regeringen har rört sig i rätt riktning genom erkännandet av de baltiska parlamentens legalitet osv. Det fattas ytterligare något steg, men jag skall inte upprepa den debatt som vi har haft om detta här. Jag vill i stället fråga om regeringen ändå nu uppfattar de baltiska staterna som folkrättsligt tillhörande Sovjetunionen. Hur tänker man sig att de skall få den frihet man tycker att de skall ha? Skall man följa den sovjetiska grundlagen? Är det detta man tänker sig? Detta är en oerhört komplicerad process som jag ingalunda kan redogöra för under de sekunder jag har kvar här. Det finns ingen chans. Detta måste ju ändå vara konsekvensen av den officiella svenska ståndpunkten. Att man skall gå denna enormt långa väg som kan ta både fem och tio år. Är det detta som är regeringens ståndpunkt?

Herr talman! Jag tycker att det var en mycket bra deklaration som utrikesministern gjorde här om Sveriges syn på situationen i Baltikum just nu. Jag tycker även att jag därmed har fått svar på den fråga som jag ställde tidigare i veckan till utrikesministern om detta. Den händelseutveckling vi ser i Baltikum och i Sovjetunionen i övrigt är ju utomordentligt oroande. Den innebär att många av de förhoppningar som vi ställde på president Gorbatjovs politik och på innebörden av begreppet glasnost nu krossas. Det är ändå viktigt att vi på det kraftfullaste sätt vi kan ger ett stöd åt de baltiska folkens frihetssträvanden i denna mycket svåra situation. Det har ju flera andra också bekräftat. Det är viktigt att vi inriktar det materiella stöd som vi är beredda att ge på det man behöver allra bäst nu. Det är naturligtvis stöd på informationssidan. Jag vill gärna sälla mig till dem som har uttryckt önskemål om att Sveriges Radios utlandsprograms sändningar på baltiska språk skall utvidgas högst väsentligt så att de verkligen kan bli en informationskälla. Men viktigast är att vi får en fortsatt kraftfull internationell reaktion på den sovjetiska politiken i Baltikum. Det är förmodligen det enda som kan stoppa utvecklingen mot ett allt hårdare grepp. Mycket har skett, och det är viktigt att Sverige arbetar vidare. Vi borde inom ESK-processen eftersträva en särskild konferens för att ta upp de baltiska frågorna. Jag känner till svårigheterna men jag tycker att Sverige borde driva kravet, och jag vill gärna höra utrikesministerns syn på den möjligheten. Det finns naturligtvis även anledning att snart ta upp en diskussion om Sovjetunionens fortsatta status i relation till Europarådet.
Herr talman! Även jag är positiv till att utrikesministern är beredd att ta upp de baltiska staternas fråga i internationella fora. Jag skulle, med anledning av detta, vilja fråga utrikesministern om den svenska regeringen är beredd att ta upp frågan om de baltiska staternas status i FNs generalförsamling och begära att man får ett yttrande från den internationella domstolen i Haag för att få den internationella folkrättens syn på deras status. Det finns, med tanke på den utveckling som har varit, anledning att man ifrågasätter deras status och möjligheterna för andra länder att erkänna de baltiska staterna som självständiga stater. Jag förstår att det finns svårigheter i dag i det internationella sammanhanget, men det finns all anledning att fråga den internationella juridiska expertisen på det här området. Min fråga är om man är beredd att ta upp det och få ett yttrande från den internationella domstolen i

Herr talman! Får jag börja med att tacka utrikesministern för den fylliga och klara deklaration han gjorde. Jag hann inte säga det i mitt inlägg nyss. Jag vill gärna ha det framfört. Jag är också glad över att frågan om telekommunikationer, som jag tog upp, övervägs. Jag hoppas att det går fort eftersom det kan vara bråttom, som jag sade. När det gäller att aktualisera den baltiska frågan internationellt finns, som flera har nämnt, olika problem med att ta upp den i olika internationella fora. Jag vill bara peka på den omständigheten att det finns flera länder än vi som ändå har reagerat mycket tydligt under de senaste månaderna. Jag tänker bl.a. på Island, Danmark, Polen, Tjeckoslovakien och Ungern. Det kan kanske finnas möjligheter att, ur denna och kanske en större grupp, hitta en krets av länder som i någon lämplig form kan uppträda som ett slags baltisk skyddsgrupp som ständigt aktualiserar frågan. Det var ett av kanske många hugskott som dyker upp i dessa dagar. Jag tycker att varje tanke som finns bör prövas eftersom det kan vara mycket bråttom.

Herr talman! När utrikesministern går till kungen vill jag gärna sända med honom orden som vicepresidenten Dainis Ivans förmedlade häromdagen. De gällde ytterst behovet av att i de baltiska staterna få tillgång till fri information. Det är ingen tillfällighet att en av de mest symboliska händelser som sker i dessa stater just nu är ockupationen av radio och TV-tornet i Vilnius och motsvarande i Riga. Det har en oerhört central och viktig betydelse för den framtida motståndskraften och nationella identiteten i dessa länder. Där har vi i Sverige en unik möjlighet, och jag måste också säga ett antal underlåtenhetssynder som vi kan ta igen. Jag hoppas att utrikesministern, medan han som f.d. medlem i republikanska klubben sakta strosar till Konungen fram, tänker igenom att här har vi en central möjlighet att göra en viktig insats.
Herr talman! Jag kan då säga ett vänligt ord på utrikesministerns tunga väg. När det gäller en hel rad praktiska saker som radiosändningar och anslag för ökade kontakter, svensk representation osv. gör regeringen väldigt mycket, oerhört mycket mer än förr. Det är ändå anmärkningsvärt att när vi här i riksdagen hade tre baltiska representanter som höll anföranden till oss så var det oerhört militanta anföranden. De efterlyste varken mat eller pengar utan ett ännu starkare politiskt stöd. Jag vill gärna ha detta sagt som en bakgrund till de frågor som jag ställer och som handlar just om ökat politiskt stöd. Det kan kanske låta som hårklyverier här på litet avstånd, men det har uppenbarligen en mycket stark laddning och en mycket stor betydelse för dem som det närmast gäller.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Det är självklart bra att man nu har kunnat påbörja sändningar på estniska och lettiska. Det är särskilt bra eftersom vi moderater länge har varit ensamma om att driva denna fråga. Det hade redan i dag kunnat gå att bedriva sändningar på litauiska, om riksdagen och regeringen hade tillmötesgått moderata krav i den delen. Men det viktiga just nu är att förstå att rätt värdera vilken symbolik och vilken betydelse som radion har kommit att få i dessa länder, när vi ser barrikaderna runt radio och TV-tornen och när vi ser hur sovjetiska trupper av det ena eller andra slaget försöker storma eller faktiskt stormar och intar dessa radio och TV-torn. I Litauen har kontrollen tagits över. Letterna har lovat att bistå med sändningar på litauiska från lettiskt område. Men när även den sändaren tystnar, vilket det finns en uppenbar risk för när vi nu ser hur den sovjetiska ledningen agerar, vem skall då sända? Vi vet att också i Estland är möjligheterna att sända vanlig radio av det slag som esterna under senare år har vant sig vid på väg att förstöras. Vi måste se vilken betydelse dessa sändningar har. De sändningar som i dag finns på estniska och lettiska är inte av tillräcklig omfattning svarande mot de behov som finns. Jag skulle gärna vilja veta om utrikesministern är beredd att tillmötesgå riksradion när det gäller finansiella anslag för att möjliggöra kraftiga utökningar av sändningar på dessa tre språk?

Herr talman! Jag har ställt denna fråga till utrikesministern därför att riksradions styrelse på torsdag kommer att ha ett sammanträde där jag avser att föra fram motsvarande fråga. Det har en viss betydelse om utrikesministern här är beredd att ge besked om huruvida han i det krisläge som vi nu befinner oss i är beredd att se till att en ansökan också möts av tillräckliga finansiella medel. Det råder en mycket tråkig och litet obehändig beslutssituation när det gäller Sveriges Radios utlandssändningar. De är skattefinansierade till skillnad från den övriga licensfinansierade verksamheten. Besluten om vilka språk som skall sändas hamnar därmed litet mitt emellan. Det är för att utrikesministern skall få tillfälle att ge mig råg i ryggen inför torsdagens sammanträde, vilket jag normalt inte skulle önska, som jag vill veta att jag har utrikesministern bakom mig om riksradion kommer med ett äskande för att utöka sändningarna på alla tre språken.

Herr talman! Jag förstår fuller väl att vi får diskutera budgetbehandlingen senare. Jag tänker faktiskt på det akuta krisläge som vi har framför oss de kommande sex månaderna. Det är då som det kan spela den största rollen att esterna, letterna och litauerna vet att de regelmässigt kommer att kunna få ta del av en sann information och också en riktig bild från omvärlden av hur omvärlden betraktar det som nu sker, vilka reaktioner som riktas mot Moskva och vilka analyser som görs. Det är en viktig typ av information. Det ser vi i det faktum att de sovjetiska trupperna försöker stoppa dessa sändningar. Därför menar jag att vi bör kunna säga litet mera än vad som står i svaret, som visserligen är tillmötesgående -- men i alltför liten utsträckning.

Herr talman! Med den fingerfärdighet som jag föreställer mig att utrikesministern har bör han nog kunna stuva om mellan sina konton. Jag var med på ett möte häromdagen, när utrikesministern berättade att han har en egen liten kassa som finansministern inte känner till. Men om utrikesministern behöver ytterligare pengar skall jag gärna säga att för de 2--4 miljoner som det kan handla om kan jag tänka mig att medverka till att höja skatten på röda slipsar så att även de pengarna kommer in.

Herr talman! Jag ber att få tacka för den fantastiska bakgrunden. Det stämmer med mina uppgifter som jag har lyckats få genom mina kontakter i Kijev. Att jag ställer frågan beror på att jag fick reda på detta strax före det att Nobels fredspris skulle delas ut. Jag agerade tillsammans med Marianne Samuelsson, som sitter här i salen, och skickade ett öppet brev till den sovjetiska ambassaden i Sverige för att sedan överlämnas till Gorbatjov. Vi uttryckte en förhoppning om att ärendet skall få ett demokratiskt handläggande. Khmara är vice ordförande i republikanska partiet. Jag känner till hans politiska bakgrund och att han har suttit i fängelse i ungefär tio år. Med kännedom om att kaos råder i Ukraina både politiskt och efter Tjernobylolyckan, är det viktigt att vi får upp ögonen för situationen där. Vi vet att studenter har arrangerat hungerstrejker, och på grund av dem har den kommunistiska premiärministern avgått -- som studenterna ser som Moskvas förlängda arm. Den student som har varit arrangör har också arresterats. Det har dessutom kommit till min kännedom att en annan parlamentariker, en västukrainare, som heter Det är oerhört viktigt att vi följer utvecklingen, som utrikesministern har sagt. Det finns en partipolitisk motståndsgrupp, där alla partier är med, som heter RUCH. Har ministern eller UD någon kontakt med den?

Herr talman! Jag är mycket glad över det arbete som läggs ned. Vad skulle ha hänt om det hade varit fråga om en parlamentariker som hade blivit gripen i Baltikum? Jag är säker på att vi hade hört starka röster från riksdagen. Jag har känt mig ensam i denna kamp. Nu är vi två, och vi har börjat arbeta ihop i många frågor. Det gäller även Kosovoalbanerna. Jag har specialiserat mig på de som är ''små'' och som få får upp ögonen för. Jag hoppas att kunna återkomma i denna fråga, och jag är mån om att få reda på när rättegången startar. Upplysningar säger mig att Khmara kan få sitta i fängelse i två månader, ett halvår eller längre.

Herr talman! Sören Norrby har frågat mig om en aktionsplan mot buller i regeringens miljöproposition kommer att ha den bredd som anges i riksdagsbeslutet. Den fråga Sören Norrby ställer kommer att besvaras i den miljöpolitiska propositionen i enlighet med de regler för riksdagens och regeringens arbete som Sören Norrby, som erfaren ledamot av denna kammare, väl känner till.
Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Bakgrunden är att riksdagen beställde en aktionsplan mot buller av regeringen. Den beställningen angav en viss angiven bredd i sak vid en sådan aktionsplan. Naturvårdsverkets underlag LUF 90 som tar upp bullerfrågor och som är en del av underlaget för regeringens kommande proposition behandlar i huvudsak bara trafikbuller. Min fråga avser uteslutande att ge mig ''som erfaren ledamot av riksdagen''-information för att veta om jag riskerar att inte få väcka motioner till propositionen om den inte innehåller förslag om åtgärder mot buller även i t.ex. arbetsmiljö, friluftsmiljö och bostadsmiljö. I så fall måste en sådan motion väckas senast nu på fredag. Det är en rent arbetsteknisk fråga, som har att göra med hur riksdagen och regeringen arbetar. Enbart frågan om bredden i aktionsplanen kan enkelt besvaras med ja eller nej. Det är betydelsefullt för planeringen av mitt arbete.
Herr talman! Jag kan lugna Sören Norrby. Det kommer inte att finnas några hinder för den önskade bredden i motionerandet. Men om Sören Norrby väntar till dess att han har sett propositionen, vet han mer precist hur han skall rikta in sig.
Herr talman! Jag tackar för det svaret. Det innebär alltså att det riksdagsbeslut som vi fattade i höstas har haft avsedd effekt.
Herr talman! Krister Skånberg har frågat justitieministern om regeringen är nöjd med de nuvarande möjligheterna att bekämpa miljöbrott och med resultaten av denna brottsbekämpning eller vad regeringen gör för att förbättra situationen. Arbetet inom regeringen har fördelats så att det är jag som skall besvara frågan. Regeringen beslöt i maj 1989 att tillkalla en kommitté med parlamentarisk sammansättning för att se över miljöskyddslagstiftningen. När det gäller sanktionssystemet anges i utredningsuppdraget att kommittén särskilt bör överväga hur samspelet bör vara mellan de miljörättsliga reglerna och sanktionsreglerna för att insatserna mot överträdelser skall göras bättre. I dessa överväganden skall, som framgår av utredningsuppdraget, ingå en grundlig genomgång och analys av straffreglernas roll inom miljölagstiftningen och i vilken utsträckning överträdelser av miljöreglerna skall vara kriminaliserade eller leda till andra sanktioner. Det ingår också i kommitténs uppdrag att överväga om nuvarande regler om ansvar för juridiska personer och deras ställföreträdare är lämpligt utformade för miljövårdsområdet. Svaret på Krister Skånbergs fråga är alltså att regeringen inte är nöjd med de nuvarande möjligheterna att bekämpa miljöbrott och att regeringen därför har inlett arbetet med att förbättra situationen.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Såvitt jag förstår finns det flera olika bekymmer i detta sammanhang. Ett bekymmer är att det kan vara tidsödande och svårt att fastställa om någon är ansvarig i de fall då företag av vårdslöshet eller olycksfall gör utsläpp. Men det kan inte desto mindre vara mycket angeläget att man på olika sätt visar företaget att detta inte bör upprepas. I dessa fall skulle någon typ av mycket avskräckande sanktionsavgift, som inte är beroende av någon viss persons skuld utan enbart företeelsen att detta har hänt, vara bra att ha. Ett annat bekymmer är att i lägen där det hela tiden händer något, där det sker en teknisk utveckling, kan ett företag under mycket lång tid hålla en process mot sig i gång genom att hela tiden åberopa att nya saker sker. Det är viktigt att man försöker hitta medel mot detta. Jag har inte några lösningar utan jag är bara angelägen om att de kommer fram.
Herr talman! Vi är överens om att hela systemet behöver förbättras. Lagstiftningen behöver skärpas, och tillämpningen behöver förbättras. Vi har i och för sig inlett ett arbete som inte avvaktar den här utredningens resultat. Redan i den förra miljöpolitiska propositionen skärptes lagstiftningen och brottsreglerna. Vi har sedan dess inlett ett arbete som jag tycker är myvket viktigt, nämligen att regelmässigt utbilda poliser, åklagare och domare på miljöområdet för att de bättre skall kunna hantera den här sortens brottslighet. På motsvarande sätt pågår en utveckling för att få striktare villkor som lättare kan kontrolleras från företagen. Vi kommer, som har aviserats, att återkomma i den miljöpolitiska propositionen och ange riktlinjerna för det fortsatta arbetet efter det att vi har fått det första delbetänkandet från kommittén.
Herr talman! Jag tackar för det kompletterande svaret. Det betyder att vi med viss förväntan kan se fram mot miljöpropositionen, i varje fall i detta avseende. Vi har noterat att det har skett en förbättring, men jag, liksom även miljöministern själv tror jag, är otålig på detta område. I detta sammanhang behöver något hända.
Herr talman! Marianne Samuelsson har med anledning av händelserna i vår omvärld de senaste veckorna frågat statsministern vilka åtgärder som vidtagits för att skydda våra kärnkraftverk mot terroristhandlingar. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Vid de svenska kärnkraftverken finns ständigt en beredskap mot terrorhandlingar och liknande i form av ett fysiskt skydd. Denna beredskap håller en hög nivå redan under normala förhållanden och innefattar bl.a. åtgärder som skall försvåra obehörigt tillträde till anläggningarna och förhindra skadegörelse som kan ge upphov till olyckor med stora konsekvenser. Det fysiska skyddet har införts efter anvisningar av statens kärnkraftinspektion i samråd med rikspolisstyrelsen. Mellanöstern och i Baltikum har givit anledning till allmänt skärpta säkerhetsåtgärder i Sverige. Grundberedskapen i det fysiska skyddet vid kärnkraftverken är redan i normala fall på en sådan nivå att särskilda förstärkningsåtgärder hittills inte befunnits motiverade. Däremot har naturligtvis uppmärksamheten skärpts även inom kärnkraftföretagen och säkerhetsmyndigheterna. Detta har bl.a. lett till att ytterligare skärpningar vad avser tillträdet till verken har gjorts. Den pågående händelseutvecklingen följs kontinuerligt av regeringen och de berörda myndigheterna. Samverkan mellan kärnkraftinspektionen, polisen och de kärntekniska anläggningarna är sådan att nödvändiga åtgärder snabbt kan anpassas till eventuella förändringar i hotbilden. Jag kan försäkra Marianne Samuelsson att ingen möda sparas när det gäller skyddet mot terrorhandlingar mot kärnkraftverken i Sverige. Regeringen följer noga händelseutvecklingen.
Herr talman! Först vill jag tacka för svaret. Jag är också glad över att höra att ingen möda sparas. Ännu gladare hade jag naturligtvis varit om jag hade fått höra att man vid energiuppgörelsen hade bestämt sig för att avveckla kärnkraften. Anledningen till min fråga var att man i radio gick ut och sade att man hade förstärkt beredskapen för riksdag och regering. Jag fick nästan omedelbart ett par telefonsamtal från människor som undrade om man hade förstärkt säkerheten vid kärnkraftverken. Jag sade att jag inte kunde svara på det men att jag skulle ställa en fråga om det. Jag är naturligtvis glad över att uppmärksamhet riktas på säkerheten. Samtidigt är jag mycket orolig över kärnkraften i vår oroliga värld. Kärnkraften borde över huvud taget inte finnas i denna oroliga värld. Även om vi förstärker skyddet finns det stora risker, och om det händer något kan vi aldrig reparera skadorna. Även om säkerheten förstärks känner jag en viss oro för vad som kan hända. Det är ju inte bara i vår del av världen som det finns kärnkraftverk. Det är som sagt oroligt i världen i dag, och därför ville jag höra hur detta hanteras och när regeringen tänker vidta ytterligare åtgärder. Är beredskapen i dag så god att man anser att man kan hantera detta även om oroligheterna ökar i t.ex. Baltikum?
Herr talman! Ett skäl till att vi skall avveckla kärnkraften och därför har slutit en uppgörelse som innebär att vi har säkrat detta är just att kärnkraft innebär så stora risker, särskilt i sådana här situationer. Jag kan bara än en gång upprepa att säkerhetskraven är utomordentligt stränga. Jag kan, just av säkerhetsskäl, inte gå in på hur säkerhetsorganisationen fungerar. Det tror jag att Marianne Samuelsson respekterar. Jag vill bara än en gång försäkra att vi kommer att följa detta ytterligt noggrant.

Herr talman! Åke Wictorsson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att kustbevakningens postering i Dalarö kan bevaras. Kustbevakningen genomför för närvarande en översyn av sin lokala organisation.
Herr talman! Karl-Göran Biörsmark har med anledning av kustbevakningens översyn av sin lokala organisation frågat mig om jag anser det vara försvarbart att göra kraftiga nedskärningar av den svenska kustbevakningen. I samband med att kustbevakningen bildades som självständig myndighet bestämdes att den nya myndigheten själv skulle se över sin lokala organisation. En sådan översyn pågår för närvarande. Målet för kustbevakningens verksamhet är att åstadkomma ökad närvaro till sjöss, förbättrad beredskap för sjöräddning och minst bibehållen nivå för övrig serviceverksamhet.
Enligt vad jag inhämtat inriktas övrsynen på att inom givna ekonomiska ramar åstadkomma en ökad närvaro till sjöss, förbättrad beredskap för sjöräddningstjänst och minst bibehållen nivå för övrig serviceverksamhet.
Enligt vad jag har inhämtat inriktas översynen på att inom givna ekonomiska ramar skapa en organisation där resurserna utnyttjas på ett sådant sätt att detta mål uppnås. Den särskilda arbetsgrupp som inom kustbevakningens centrala ledning arbetat med översynen färdigställde i december 1990 en första version av sin rapport. Arbetsgruppen har skickat ut rapporten till alla arbetsställen inom kustbevakningen och till samverkande myndigheter för synpunkter. Först i vår kommer ett slutligt förslag att presenteras för verksledningen och styrelsen. Jag har för egen del ingen anledning att ta ställning till utredningsrapporten eller till någon enskild fråga i samband med den.
Denna kommer senare i vår att besluta om den nya lokala organisationen. Jag har för egen del ingen anledning att ta ställning till arbetsgruppens förslag eller till någon enskild fråga som har samband med detta.
Herr talman! Jag tackar statsrådet så mycket för svaret. Jag förstår att statsrådet inte tänker ge något klarare besked än det som framgår av svaret eller att han åtminstone inte tänker ta ställning till rapporten, och det kanske är litet mycket begärt. Men det vore väl ändå värdefullt med några synpunkter på rapporten. I den här utredningen pekas det på kraftiga neddragningar. 17 kustposteringar skall bort och 20 patrull och miljöskyddsfartyg i vår kustbevakning. På sträckan mellan Oxelösund och Simrishamn kommer man att ta bort sju kustposteringar och behålla endast fem. Inom bevakningsområdet mellan Oxelösund och Oskarshamn, som berör det område som jag representerar, vilket är en sträcka på 16 mil, kommer det alltså inte att finnas någon kustpostering över huvud taget, eftersom man där tar bort två. Detta kommer att innebära långa gångtider för de båtar som ändå förhoppningsvis skall bevaka detta område. Om en båt befinner sig t.ex. nedanför Oskarshamn tar det lång tid innan den kommer upp till Gryts område. Nu säger statsrådet att detta är första versionen av rapporten. Det ger en öppning och låter som om statsrådet hoppas på en annan rapport med ett annat innehåll. Det står dessutom i svaret att organisationen skall skapas inom givna ekonomiska ramar. Men i denna rapport talas det om en besparing på 14 milj.kr. per år, vilket är en kraftig nedskärning även i kronor räknat. Jag skulle vilja fråga statsrådet om innehållet i denna rapport är i linje med vad statsrådet önskar sen när det gäller svensk kustbevakning.

Herr talman! Med anledning av regeringens beslut att bidra med humanitär hjälp vid Persiska viken i form av ett fältsjukhus, har Göthe Knutson frågat mig om en svensk humanitär insats vid Gulfen kan mobiliseras i ett snabbare tempo än det regeringen tänkt sig. Med hänvisning till Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 678 framförde den 8 januari i år Storbritanniens regering en begäran till den svenska regeringen om ett svenskt bemannat fältsjukhus med placering i Saudiarabien. Efter konsultationer med oppositionspartierna och diskussion i utrikesnämnden kunde den svenska regeringen snabbt lämna ett positivt svar till den brittiska regeringen. Beslutet fattades redan den 10 januari, varefter rekryterings och planeringsarbetet startade omedelbart. Förberedelsetiden för denna insats kan inte ställas i relation till tiden för upprättandet av ett fältsjukhus i Sverige under mobiliseringsförhållanden. Den svenska insatsen vid Gulfen förutsätter i motsats till en mobiliseringssituation en personalrekrytering på frivillig basis. Överbefälhavaren har fått regeringens uppdrag att organisera fältsjukhuset med rätt att delegera uppdraget eller en del därav till annan myndighet inom försvarsmakten. För närvarande är bl.a. arméstabens FN-avdelning och försvarets sjukvårdsstyrelse involverade i uppdraget och utför enligt min uppfattning ett utmärkt arbete. Organisationsarbetet för att få det svenska fältsjukhuset på plats är betydande. Ca 500 personer skall rekryteras, lämna sina civila yrken och utbildas. Enheten skall vidare organiseras, samtränas och transporteras till området. Med hänsyn till dessa realiteter betraktar jag i motsats till Göthe Knutson den aktuella förberedelsetiden för det svenska fältsjukhuset som fullt tillfredsställande.
Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Statsrådet anser alltså att detta är ett lagom tempo. Detta beror väl på vilket behovet är av det planerade svenska fältsjukhuset i krigsområdet. Uppenbarligen kan tiden vara lagom om det dröjer länge innan det blir fråga om markstrider i Gulfen. Men det kan ju också ske betydligt tidigare, och då kommer det svenska biståndet till projektet inte att ha nått fram. Jag frågar nu försvarsministern i all vänlighet när fältsjukhuset kommer att vara färdigorganiserat så att det kan lämna Sverige. Det vore mycket intressant att få ett datum, och jag tror att allmänheten är mycket intresserad. Herkulesplan -- vi har ju rätt många -- eller skall den, som man sade i början, ske med fartyg? Ytterligare en fråga gäller gasskyddet. Risken för att Irak använder gas i området är ju uppenbarligen stor. Då frågar jag: Är detta svenska fältsjukhus inte utrustat med de filter och övriga arrangemang som ger skydd mot gas? Av allt att döma pågår just nu ett intensivt arbete hos Trelleborgs gummifabrik för att göra fältsjukhuset användbart i området. Hur är det med andra fältsjukhus? Har de ingen sådan utrustning? Jag erinrar om att de svenska värnpliktiga i åtminstone fyra decennier har utbildats i ABC-skydd. Vidare har vi riksdagsbeslut om att hela svenska folket skall förses med gasmasker. När det gäller fältsjukhusen är det uppenbarligen sämre ställt. Detta var några vänliga frågor till försvarsministern.

Herr talman! Eva Goe s har frågat mig hur den demokratiska kontrollen skall ske av de skattemedel som föreslås överföras till Väginvest Bakgrunden till frågan är de förslag till den framtida finansieringen av infrastrukturen som redovisas i betänkandet Finansiering av vägar och järnvägar . Ett av utredningsförslagen är att en del av bensin och kilometerskatten direkt skall tillföras ett av vägverket helägt bolag. Staten skall dessutom till bolaget tillföra 5 miljarder kronor från den s.k. 20 % kan enligt utredningen en upplåning på kapitalmarknaden göras på upp till 20 miljarder kronor. Det är, som Eva Goe s anger i sin fråga, riktigt att bolaget Väginvest AB har bildats. Denna bolagsbildning har godkänts av riksdagen i samband med regeringens proposition om vissa näringspolitiska frågor. Syftet med bolaget är att genomföra upplåning för avgiftsfinansierade vägobjekt. De utredningsförslag som Eva Goe s tar upp i sin fråga bereds för närvarande inom regeringskansliet, och regeringen kommer i mitten av februari att redovisa sina ställningstaganden för riksdagen. Jag finner ingen anledning att i förväg kommentera de förslag som regeringen då kommer att redovisa.
Herr talman! Jag förstår att det kommer att bli svårt att få ut någonting av kommunikationsministern i det här fallet, men jag har väldigt många frågor. Är t.ex. bensinskatten och kilometerskatten något som skall tas ur riksdagens budget eller är det redan taget? Till vilken kassa kommer man att tillskjuta grundkapitalet om 5 miljarder kronor? Vidare skall 20 miljarder kronor lånas upp på kapitalmarknaden. Då undrar jag: Är detta utsträckt över tiden, och i så fall över vilken tidsperiod? Vem skall gå i borgen? Är det staten, eller skall det hela delegeras på samma sätt som när det gäller oljan, kärnkraften och vattenfall? Vad blev det av järnvägarna? Nyinvesteringarna verkar bara gå till vägar. Förra gången diskuterade vi Vedabron. Då sade kommunikationsministern att Vedabron skulle betalas via avgifter när bron var färdig. Nu ryktas det om att Vedabron skall byggas. Skall man då ta pengarna ur dessa medel? I propositionen föreslås att ca 20 miljarder kronor skall satsar på järnvägarna de sista tio åren före år 2000. Därför synes detta vara kopiöst mycket pengar till enbart nyinvesteringar och vägunderhåll. Varför denna omväg via ett dotterbolag till vägverket? Varför inte köra med öppna kort och använda sig av den demokratiska församlingen, dvs. riksdagen, och visa hur skattemedlen används? Det är bara några av mina frågor. Jag förstår att kommunikationsministern inte kommer att svara på många av dem, men jag är väldigt mån om att få veta vem som skall stå för kalaset.
Herr talman! Eva Goe s sade att hon inser att jag inte kommer att svara på alla hennes frågor. Jag kommer inte att svara på någon av dem förrän i mitten av februari, när propositionen om näringspolitiska åtgärder med tillväxtfrämjande syfte kommer att framläggas. Då skall vi kommentera och redovisa de ställningstaganden som vi gör med anledning av Tony Hagströms utredning om finansiering av vägar och järnvägar.
Herr talman! Jag är väldigt orolig för det svar som jag skall få i februari, eftersom jag inte någonstans kan se något spår av satsning på järnvägar i detta förslag. Är det någonting som man har satsat på i Sverige, är det de stora motorvägarna. Däremot har det satsats väldigt dåligt på inlandet. Vissa vägar kan snarast betecknas som rena potatislandet. Jag är förtvivlad över detta förslag. Jag vet inte ens hur kilometerskatten och bensinskatten skall tas upp.
Herr talman! Jag vet inte om jag kan lugna Eva Goe s, men jag skulle vilja rekommendera henne en god nattsömn fram till mitten av februari. Det kommer att finnas spår av förslag när det gäller både järnvägar och utbyggnad av vägar, som kommer att rymmas inom de medel som då ställs till förfogande.
Herr talman! Jag sliter för inlandsbanans överlevnad och för folket i glesbygden. Jag tror inte att man på vägverkets dotterbolag, Vägfinansiering AB, har funderat särskilt mycket över att satsa på inlandet, utan det handlar nog om att det så snabbt som möjligt skall kunna gå att ta sig från Haparanda till Ystad. Det är en felaktig satsning. Men jag är glad över den uppgång för järnvägen som nu sker på grund av det som händer i världen. Däremot tycker jag inte om världsläget och det kaos som råder. Om dessutom momsen på järnvägsresor och kollektivtrafik tas bort, ser jag detta som en riktig investering för framtiden.

Herr talman! Per-Ola Eriksson, Rune Thorén, Börje Hörnlund, Marianne Andersson i Vårgårda och Jan Hyttring har på grundval av massmedieuppgifter om påstådda uttalanden av statsministern frågat denne om regeringen avser att anslå ytterligare medel än aviserade 5,5 miljarder kronor till storstadsområdena och på vilket sätt andra regionalpolitiskt prioriterade områden kommer att få del av medlen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågorna. I den till riksdagen överlämnade finansplanen redovisas kortfattat regeringens förslag att inrätta en s.k. infrastrukturfond. Fonden föreslås sammanlagt tillföras minst 20 miljarder kronor under 1990-talet. Regeringen deklarerade också i finansplanen att den är beredd att avsätta 5,5 miljarder kronor till investeringar för bl.a. förbättrad trafikmiljö i storstäderna under 1990-talet. Förslag om fondens inrättande kommer att föreläggas riksdagen i proposition om vissa näringspolitiska åtgärder i februari. Regeringen beslutade i april 1990 att tillkalla tre förhandlare -- en för Stockholmsregionen, en för med uppdrag att med berörda parter utarbeta överenskommelser som skall syfta till att i resp. region förbättra trafikförsörjningen och att minska miljöproblemen från trafiken. I direktiven till förhandlarna angavs att de i sina uppgörelser kunde beakta de möjligheter som den i den näringspolitiska propositionen (prop. I slutskedet av storstadsförhandlarnas arbete bedömde regeringen det som nödvändigt att ta ställning till hur mycket extra medel som kunde avsättas för storstadsregionernas räkning. Bedömningen gav vid handen att det fanns utrymme om totalt 5,5 miljarder kronor för storstadsregionerna. Regeringens bedömning kvarstår. Några extra medel utöver detta har inte utlovats till storstadsregionerna. Beträffande fördelningen av de övriga medlen i den föreslagna fonden återkommer regeringen med en närmare redovisning i den tillväxtpolitiska propositionen.
Herr talman! Artigheten bjuder att jag först tackar kommunikationsministern för svaret. Dess värre säger inte svaret särskilt mycket. Jag undrar om kommunikationsministern kan dementera statsministerns uttalanden som de är refererade i Dagens Nyheter. Av artikeln att döma har statsministern vid ett möte med socialdemokraterna i Stockholms län lagt sig i kommunikationsministerns ämbete och utlovat en annan fördelning av infrastrukturfondens pengar. Det vore angeläget att först och främst få veta vem som beslutar över fördelningen av kommunikationsdepartementets anslag. Det är vidare angeläget att dessa pengar används för upprustning av vägar och för att förbättra kommunikationen i hela landet. Som norrbottning tycker jag förstås att det är oerhört angeläget att vägnätet i Norrbotten, inte minst i Norrbottens inland, förbättras med tanke på den näringslivsstruktur som där finns och som förutsätter tunga transporter för skogsindustrin, för skogsbruket och för övrig tung industriell verksamhet. Merparten av pengarna får inte satsas i områden som redan har ett bra vägnät. Jag vill ställa en mer preciserad fråga: Vilka principer kommer kommunikationsministern att ha som grund vid fördelning av pengarna? Är det folkmängden i olika regioner, eller är det den struktur som finns i näringslivet och de faktiska behov som har redovisats i olika sammanhang? Jag vill påminna kommunikationsministern om att enligt de planer som för närvarande finns för vägverket får Norrbottens län för de närmaste åren närmare 50 % mindre i väganslag än vad man fick under tiden 1980--1988. Det finns ett mycket stort uppdämt behov som nu måste täckas. Jag hoppas att kommunikationsministern vid den här debatten kan klargöra hur det blir med dessa pengar.
Herr talman! Också jag vill tacka för svaret. Vi är alla medvetna om att det finns ett stort investeringsbehov ute i glesbygden, i de mindre orterna och i storstäderna. Som storstadsföreträdare menar jag att det gäller att hitta en ''mix'', där både storstäderna och glesbygderna kan tillgodoses. Dessutom talar såväl regeringen som andra partier om att det gäller att satsa på kollektivtrafiken. Jag vill ta upp ett exempel på en bra satsning som berör stora delar av landet, nämligen en satsning på kollektivtrafiken. Jag utgår från Västsverige i mitt exempel. Bohusbanan, Bergslagsbanan och Boråsbanan, vilken också utgör kust--till--kust-bana. Det diskuteras om att bygga en ny bana från Borås till Östergötland. Jag har inte räknat ut hur många människor som berörs av detta, men det handlar om 220 mil järnväg, som är i behov av förbättringar och ombyggnad. I Göteborgsregionen rör det sig om 40 mils mycket aktiv pendeltågstrafik. Enligt SJ är det i sin helhet fråga om 30 miljarder kronor under flera år. Det är viktigt att man gör satsningar som kommer till nytta i storstäderna, t.ex. satsningar som medför att biltrafiken minskar. Det exempel som jag anförde får också till följd att flygtrafiken minskar. Jag vill påminna om vad jag tidigare har sagt, nämligen att det snart finns en majoritet här i riksdagen som ställer sig bakom SJs krav på 40 miljarder kronor i investeringar i banverket. Det vore därför mer meningsfullt om vi kunde komma fram till en gemensam investeringsplan som gäller fram till år 2000. Sedan kan sättet att finansiera det hela diskuteras.
Herr talman! Jag vill komplettera Per-Ola Erikssons fråga. Statsrådet Thalén talade om att Stockholm under 80-talet inte hade blivit tilldelat medel fullt ut efter folkmängden. Detta är en farlig diskussion. Eftersom Georg Andersson är från Västerbottens inland, bör han vara medveten om att det är virkes-, malm och sliptransporterna som står för slitaget på vägarna, samtidigt som antalet människor per mil är ganska lågt. Om fördelningen skall ske efter folkmängd, vore det som att definitivt dra ner rullgardinen. Under senare år har vi varit utsatta för en mycket kraftig neddragning när det gäller länsvägnätet. Det anslag som länsstyrelsen nu kämpat med fördelningen av är neddraget till 330 milj.kr. på nio år, varav hälften skall gå till järnvägen. Då blir det inte mycket kvar. Jag vill också redovisa färska siffror. I Georg Anderssons och mitt hemlän står i dag 500 fordon stilla. Det rör sig bl.a. om anläggningsfordon, schaktmaskiner och anläggningslastbilar. Lika många personer är därmed arbetslösa. Det utgår Entreprenörernas räntebörda är 4 milj.kr. per månad. Detta är slöseri med resurser. Det vore därför klokt att i dessa tider av vikande konjunkturer göra en framtidssatsning genom att satsa på infrastrukturen, också i vårt hemlän.

Herr talman! Även jag vill tacka för svaret. Vi ställde dessa frågor till statsministern, eftersom han hade gjort det uttalande i Stockholm som refererades i Dagens Nyheter, söndagen den 13 Även om kommunikationerna i vårt land är ojämnt spridda -- som vi också har påpekat i motiveringen till våra frågor -- är de dock inte sämre än att uttalanden som görs i Stockholm når också Värmland. Detta har naturligtvis föranlett att det har ställts en del frågor till mig, vilket inte är så konstigt, eftersom anslagen till Värmlands län under denna tioårsperiod är ungefär hälften av anslagen till vägbyggande under tidigare tioårsperiod. Följden har blivit att det bara finns ett objekt som ryms inom tioårsperioden. De andra objekten har fått skjutas upp. Kommunikationsfrågorna är viktiga också för att andra infrastrukturåtgärder skall kunna genomföras. Infrastrukturfonden skall användas inte bara till vägar utan även till andra typer av investeringar -- jag tänker då på järnvägar, en del kultursatsningar, turistsatsningar och en mängd åtgärder som är nödvändiga för att ett län som Värmland skall kunna utvecklas och få en bättre näringsstruktur. Jag hade hoppats att få statsministerns ord på att tidningsuppgiften var felaktig. Det kan jag inte få, eftersom det är kommunikationsministern som svarar. Men jag förmodar att kommunikationsministern ändå har något besked från statsministern om att man inom regeringen är ense om att man inte har gjort några sådana utfästelser till Stockholm.
Herr talman! Det är nästan rörande att en tidningsrubrik kan få en så väldig fart på ett antal centerpartister från olika delar av landet att de vid samma tillfälle tvingas förena sig i ungefär samma fråga till statsministern. Möjligen kunde kommunikationerna inom centerpartiet förbättras något. Den fråga som ni vill diskutera med mig är egentligen ställd tre veckor för tidigt. Regeringen kommer att lägga fram en proposition, där infrastrukturfonden och användningen av dess medel presenteras. Jag har redan svarat på den direkt ställda frågan, och jag vill uppmana Per-Ola Eriksson och övriga oroade på den centerpartistiska bänken att läsa svaret en gång till. Det är ett klart och tydligt svar på den fråga som har ställts. Infrastrukturfonden skall vara ett medel att sätta fart på byggandet när det gäller infrastruktur, dvs. vägar och järnvägar. Det handlar om att rusta upp Sverige, att bygga landet. Minst 20 miljarder kronor anvisas utöver ordinarie medel. Vi strävar efter samfinanisering med andra finansiärer. Där det är möljigt skall naturligtvis också avgiftsfinansiering utnyttjas. Med dessa insatser beräknar jag att vi under återstoden av 90 talet skall kunna investera i storleksordningen 100 miljarder kronor på järnvägar och vägar. Det är alltså fråga om en stor satsning. Vi skall bygga landet, och det handlar om hela landet. Av skäl som har redovisats har vi angett hur mycket av den extra satsningen som storstadsförhandlarna kan ta med vid förhandlingarna om extra insatser i storstäderna. Därutöver har det inte utlovats någonting. Jag kan förstå att ni fem centerpartister oroar er för glesbygden. Rune Thorén uppträder däremot som företrädare för en av storstadsregionerna. Jag noterar att den lista på åtgärder som Rune Thorén presenterade täcker hela infrastrukturfonden och mer därtill. Vem av er är det egentligen som talar för centerpartiet?
Herr talman! Jag kan trösta ministern med att vi alla talar för centerpartiet. Med anledning av kommunikationsministerns andra inlägg vill jag säga att det mest upprörande är att socialdemokraterna har misskött transporterna och kommunikationssektorn så gravt sedan 1982. Följden har blivit att en stor del av vårt vägnät i dag har en standard som inte håller för den vanliga trafiken. Om jag tolkar Georg Andersson välvilligt kan jag säga att han gör en svag dementi beträffande statsministerns träff med socialdemokraterna i Stockholms län. Det rör sig då om en välvillig tolkning. Vi får se hur det blir sedan. Det finns ju en möjlighet att återkomma. Men frågan om det är folkmängdsprincipen eller näringslivets struktur och redan uppdämda behov av åtgärder som skall ligga till grund för en fördelning av pengarna. Jag tycker faktiskt att kommunikationsministern i dag borde kunna ge ett ordentligt besked om detta.
Herr talman! Georg Andersson behöver inte bekymra sig. Allihop talar för centerpartiet. Vi har gett ut en skrift som heter Nej, nu järnvägar. Jag hoppas att Georg Andersson har sett skriften. Om så inte skulle vara fallet är jag beredd att överlämna ett exemplar. I skriften behandlas inte bara storstadsområdena utan hela landet. Det gäller 81 miljarder kronor fram till år 2010. Jag försökte säga att det inte behöver vara någon oenighet mellan å ena sidan en satsning som är bra för en storstad och för miljön och som är bra när det gäller bilismen och flyget och å andra sidan en satsning som också gynnar de mindre orterna och den direkta glesbygden. Jag har inte räknat ut allt, men det är i stort sett hela södra och mellersta Sverige som berörs av de järnvägslinjer som jag har berättat om. Vad har vi för nytta av en satsning på t.ex. västkustbanan, innan den i stort sett är helt färdig? Georg Andersson behöver inte tro på mig som är politiker. Fråga Stig Larsson t.ex. Jag tycker att han har bra exempel som visar att det hela blir till nytta för SJ först när det är färdigt. Det är då ''kulorna'' börjar trilla in, och det är då som folk börjar välja västkustbanan i stället för att åka bil eller flyga. Detsamma gäller bana efter bana.
Herr talman! Nej, Georg Andersson behöver inte oroa sig för att det är fem debattörer från centern. Han skall oroa sig för att väg och järnvägskommunikationerna är i så dåligt skick och måste upprustas. Detta bör vara anledningen till oron. Känner Georg Andersson oro och ansvar för de 500 lediga fordonen i Västerbotten? Finns det inte skäl nu -- det finns en hel serie välplanerade objekt -- att se till att kapitalet utnyttjas? Man skall ju ta i när konjunkturerna viker. Då skall man göra regionalt inriktade satsningar. Det blir då fråga om ett led i upprustningen av hela Sverige. Vi som kommer litet långt norrifrån har ingenting emot att miljarder kronor. Däremot blir vi livrädda när vi läser välfärdsministerns och statsministerns uttalanden.

Herr talman! Eftersom vi är många som frågar dröjer det väl litet innan vi får svar på det som är intressant, om vi över huvud taget får svar. Det måste vi räkna med i den här debatten. Det är intressant att få veta om befolkningstalen kommer att styra det hela. I de län som har en mindre befolkning upplever man väl att det förhåller sig så, eftersom det som redan nämnts har styrts en del av tioårsperiodens väginvesteringar till befolkningskoncentrationerna. Avgiftsfinansieringen är givetvis en intressant fråga. Jag anser att vi har en sådan i stora delar av vårt land. När det gäller dåliga vägar, bl.a. i Värmland, har vi avgifter genom hög bensinskatt och moms på bensinen. Avsikten med den nya avgiftsfinansieringen måste väl vara den att man skall få åka på bra vägar. I Värmland har vi i åratal åkt på dåliga vägar och betalat mycket för detta. Beträffande flygplatser rör det sig om en annan nödvändig och intressant investering. Här har ju regeringen föreslagit att kommunerna själva i stor utsträckning skall vara tvungna att finansiera byggandet. Då blir det ju en betydande kostnad som tillkommer.
Herr talman! Jag skulle vilja rekommendera de fem centerpartisterna att försöka komma loss från klagomuren och försöka lyfta blicken och se med litet glädje på framtiden. Nu har vi utlovat större satsningar än någonsin. Det rör sig ju här om det främsta reforminslaget i budgetpropositionen, dvs. att vi nu utlovar stora investeringar när det gäller infrastrukturen. Vi får återkomma till detaljdiskussioner när propositionen har lagts fram, men jag tycker att det borde kunna finnas litet mera glädje och optimism inför framtiden och inte bara veklagan från alla håll. Det sades att alla talar för centern, men det har givits en ganska splittrad bild och det är kanske symtomatiskt. Sedan konkreta svar på ett par frågor. Folkmängdsprincipen: En rad olika kriterier måste givetvis liksom tidigare finnas vid fördelningen av medel för vägar och järnvägar. Rune Thorén talade enbart om järnvägar, men de andra talade om vägar. Vi behöver både--och. Det behövs mycket pengar, och det avgörande är att vi klarar finansieringen. Var med och hjälp till med detta!
Herr talman! För ett antal år sedan lade vi i centern fram förslag om åtgärder som innebar en satsning på infrastrukturen. Då satt kommunikationsministern och socialdemokraterna tysta. Nu kan vi förstås glädja oss åt att man sent omsider har vaknat och lägger fram de här förslagen. Men då är det intressant att se hur pengarna skall användas. Jag vill gärna säga: Dessa pengar löser icke problemen i de mest utsatta områdena. Verksinvesteringarna kommer att ge arbeten -- arbeten direkt till entreprenadsektorn och i småföretagen. Det kommer vidare att förstärka näringslivets konkurrensförmåga och framför allt ge framtidstro för människor som i dag lever i områden med mycket dåliga vägar. Om kommunikationsministern ser i backspegeln blir han förskräckt med tanke på vad som hänt med vägnätet under de senaste åren. Beträffande de pengar som nu skall fördelas gäller det för Norrbottens vidkommande inte bara att återställa de senaste årens neddragningar. Det gäller att gå vidare och satsa mer och offensivt. Gör inte kommunikationsministern en sådan fördelning går kommunikationsministern till historien .
Herr talman! Kommunikationsministern talar om att komma loss. Jag visade nyss skriften Nej, nu järnvägar, där vi har kommit med förslaget om 40 miljarder kronor. Varför talade jag om järnvägar? De övriga talade om vägar. Vad hinner man på en minut eller två minuter? Jag skulle vilja höra om kommunikationsministern delar min uppfattning att det egentligen inte behöver vara någon oenighet när det gäller satsningen på ett storstadsområde och satsningen på annat. Problemet i dag är att vi har för litet pengar. Vi har fått höra detta hela tiden när vi sagt att det behövs så och så mycket. Det är glädjande att även kommunikationsministern nu börjar tala om investeringsbehov och nämner summan 100 miljarder kronor. Vi kan kanske komma fram till att det är finansieringsfrågan som måste diskuteras. Men hur många gånger har inte vi i centern i denna kammare blivit hånade när vi har talat om behoven? Men det är klart: Snart tycker majoriteten detsamma som vi utan socialdemokraternas hjälp här i kammaren. Detta faktum påverkar naturligtvis tyckandet, vilket jag kan hälsa med tillfredsställelse -- inte minst med tanke på oss alla som tänker på vikten av en bra miljö och en bra kollektivtrafik.
Herr talman! Nej, Georg Andersson: Att vi kanske inte är jublande glada beror möjligen på att vi har läst propositionen och upptäckt att samtliga regionalpolitiska anslag har skurits ned. I en vikande konjunktur är detta synnerligen allvarligt. Vi har ju ställt frågan på grund av ett statsministeruttalande och ett uttalande av socialministern inför Georg Anderssons partivänner här i Stockholm. Vi för en enhetlig politik och har det inte svårt, och vi vet att det finns behov i storstäderna. Men att totalt glömma landet i övrigt, som uppgifterna tyder på, gör oss oroade. Återigen: Hur förhåller det sig med de 500 lediga fordon som står och väntar på att få ta itu med våra mycket dåliga vägar, vägar som har blivit klart sämre under Georg Anderssons och tidigare kommunikationsministrars -- sedan 1982 -- utövande av sin gärning.
Herr talman! Det är intressant att höra statsrådet säga att vi inte skall klaga utan hjälpa till. Som andra har sagt är det faktiskt vi som under många år har kommit med förslag. Det har gällt dels utökningar, dels finansiering av satsningar på infrastrukturen i syfte att få bättre kommunikationer i landet. Jag vill återkomma till exempelvis frågan om grusvägar i Dalsland. Detta är ett av de mest utsatta områdena. Många vägar där är faktiskt avstängda under stora delar av året. Anledningen är att man inte klarar av underhållet, så att vägarna blir acceptabla eller helt enkelt framkomliga. Vi skall nu med mycket stort intresse se vad som kommer att stå i propositionen. Jag hoppas att det blir en annan satsning än den som nämns i den artikel som faktiskt både statsministern och Göran Andersson stod bakom. Vi kommer att följa det hela noga.
Herr talman! Det är kanske inte riktigt korrekt att tala om en klagomur. Givetvis ser vi fram emot investeringarna. Alla inser ju att det har varit en för låg investeringstakt, vilket är ett av problemen. Investeringarna är bra, och vi är säkert också överens om att de 20 friska miljarderna inte täcker behovet. Det är bättre än nu, men det täcker inte behovet. Visst är det väl naturligt att det väcker uppmärksamhet -- kommunikationsministern försöker att vifta bort detta -- när man säger att huvuddelen av pengarna skall gå till Stockholm. Det är klart att Georg Anderssons partivänner i Stockholm måste ta fasta på sådana löften, och de kommer därför att finna sig gruvligt besvikna efter Georg Anderssons besked här i dag. Detta blir följden när man ställer ut löften av det slaget. I centern är vi naturligtvis intresserade av att diskutera fördelningen av pengarna.
Herr talman! Fem centerpartister har här blåst upp en stor debatt med anledning av en tidningsrubrik. Jag har å hela regeringens vägnar lämnat ett svar och det är detta som gäller i den här frågan. Det bör stå helt klart för samtliga debattörer. Vad hinner man med på en minut? Jo, en trög norrlänning hinner inte svara på fem ivriga och frågvisa centerpartisters alla frågor. Låt mig bara konstatera att ni bröstar av här och säger att ni har lyft fram en mängd förslag. Jag har ''sjuttioelva'' förslag på mitt bord. Det saknas inte förslag, men det har varit svårt att få fram pengar. Nu har vi utlovat, och kan finansiera, en extra satsning på minst 20 miljarder kronor under 1990-talet. Låt oss göra någonting mycket bra av det. Hjälp i fortsättningen till med finansieringen och klaga inte över moms och annat som innebär att statskassan urholkas. Det är ju det som ni har bidragit med. Börje Hörnlund säger att han har läst propositionen. Det kan inte vara möjligt, eftersom den ännu inte är färdigskriven. Jag vet inte vad Börje Hörnlund talar om.
Herr talman! Jag förstår att kommunikationsministern är irriterad, men vi vill redan nu tala om hur vi önskar att pengarna skall fördelas och vilka principer som skall ligga till grund för uppbyggandet av ett bra land. Kommunikationsministern kommer tillbaka och då kan vi sätta betyg på propositionen. Men det är angeläget att vi redan nu ger kommunikationsministern några ord på vägen. Jag skall gå till riksdagens kalender. För vecka 49 står det så här: Bättre ett ord före än tio efteråt. -- Vi har velat ge ett ord på vägen, så att kommunikationsministern vet vad som väntar, om han inte följer oss.
Herr talman! Helt kort vill jag säga att det ändå inte kan vara så att det bara är regeringens förslag till finansiering som skall gälla. Kan man sätta sig ned och komma överens om en investering, t.ex. 40 miljarder kronor till järnvägen -- det behövs också anslag till vägarna --, kan vi sedan diskutera finansieringen. Vad är vitsen med detta? Jo, det ger en signal till banverket -- jag är inte rolig när jag säger detta --, vägverket och SJ om att det skall planeras på den grunden. Vi i centern tycker att detta är oerhört viktigt och därför har vi lyft fram frågan. Det är inte för att brösta sig, utan det finns ett behov som alltså tidigare har ifrågasatts av socialdemokraterna. Som jag sade förut tycker jag att det kanske lutar åt att vi börjar bli överens om investeringsbehovet. Då kan vi också sätta oss ned och diskutera finansieringsbehovet.
Herr talman! Jag märker att Georg Andersson inte gärna vill diskutera fördelningsprinciperna, och det tycker jag är tråkigt. När vi stödde förslaget om de första fem miljarderna till infrastrukturfonden begärde vi samtidigt vissa körregler för fonden. Dessa har vi ännu inte fått. Jag hoppas att vårt förtroende för att gå med på fem miljarder och fondbildande, med tanke på att det var så oklart uttalat, inte straffas när nu propositionen från Georg Andersson kommer. Jag har självfallet läst budgetpropositionen och har tyvärr nödgats konstatera att alla regionalpolitiska konton är urholkade och nedskurna. Detta medför allmänt ganska stor oro. Det här med väginvesteringar och bra järnvägar skapar framtidstro. Lämna inte stora delar av landet utan framtidstro!
Herr talman! Jag tycker inte att kommunikationsministern skall försöka göra det här till en fråga om en tidningsrubrik som väcker stor uppståndelse. Jag förstår att kommunikationsministern kanske inte har läst rubriken, och det är illavarslande nog. Även artikeln rekommenderas för läsning. Det är något värre. Någon dementi har inte kommit, och det rör sig ändå om vissa utfästelser. Förmodligen måste dessa följas upp i den proposition som vi ännu inte har sett. Blir inte det följden, måste det bli tal om ett ganska stort svek mot Stockholm, eftersom det hela säkert har uppfattats som ett mycket bestämt löfte. Det allvarliga är om vi märker klara signaler till fördelningar som enligt vår åsikt är uppenbart ogynnsamma för andra delar av landet, delar som också är i stort behov av infrastrukturåtgärder. Vi ser fram emot förslagen och kommer att stödja dem som vi tycker är bra.

Herr talman! Elisabeth Fleetwood har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta, så att statens krav på Halvar Alvgard avskrivs och så att händelser liknande dem som drabbat Alvgard inte upprepas i framtiden. Domstolarna har ogillat den talan om skadestånd som Alvgard fört mot staten. Statens krav mot Alvgard avser justitiekanslerns rättegångskostnader i det målet. Till regeringen har kommit in en begäran om att statens fordran på rättegångskostnader skall efterges. Rättegångskostnadsfrågan är emellertid inte slutligt avgjord. Alvgard har överklagat tingsrättens beslut och målet ligger i Göta hovrätt. När denna fråga är avgjord kommer regeringen att ta ställning till om kravet skall efterges. När det gäller statens skadeståndsansvar har det på senare tid vidtagits flera lagändringar som innebär förbättringar för den enskilde. Jag har också tillkallat en kommitté som gör en förutsättningslös och allsidig analys av i vilken utsträckning det allmänna bör svara för skador som uppkommer för enskilda i samband med myndighetsutövning. Utredningen, som är parlamentariskt sammansatt, skall redovisa sina förslag före utgången av år 1992. Vi bör avvakta detta arbete, innan vi tar ställning till om ytterligare lagändringar behövs.

Herr talman! Det är två olika frågor som Elisabeth Fleetwood väver ihop till en. Låt mig ändå ta dessa två frågor var för sig, för de är värda att behandlas med allvar. När det gäller den första frågan, nämligen skulden för rättegångskostnader, undrade Elisabeth Fleetwood varför det skall ta tio år innan regeringen säger sitt i saken. Varför vänta, för rättens kvarnar maler långsamt?, tror jag att Elisabeth Fleetwood sade. Svaret är att vi lever i ett rättssamhälle. Jag skulle gärna önska att den här lagstiftande församlingens ledamöter vid varje tillfälle visade den respekt för våra domstolar som dessa är värda, nämligen att det är där tvister slits mellan de enskilda och det allmänna. Därutöver har den politiska instansen regering möjlighet att efterskänka statens skuld. Regeringen skall ta ställning till detta när rättens kvarnar har malt färdigt enligt den lagstiftning som vi har i vårt land. Jag är övertygad, Elisabeth Fleetwood, om att när rättens kvarnar har malt färdigt kommer regeringen att ta ställning till denna fråga. Personligen är jag övertygad om att man kommer att se positivt på frågan. Den andra frågan handlade om skadeståndsskyldigheten för det allmänna i förhållande till den enskilde. Som jag nämnde i mitt svar har det vidtagits en rad förändringar i den lagstiftning som vi har. Det pågår utredningsarbete för vidare förändringar. Jag kanske kan erinra Elisabeth Fleetwood om vilka förändringar som redan har vidtagits och som innebär klara förbättringar för den enskilde. I skadeståndslagen har tre förändringar gjorts. Den s.k. standardregeln har upphävts. Man behöver inte längre vara tvungen att överklaga ett beslut för att kunna föra skadeståndstalan. Man kan också få ersättning för ekonomisk skada, inte bara det som är skäligt. Det var bara att nämna några av förändringarna. Sedan har vi det arbete som pågår inom den parlamentariska kommitté som jag nämnde.

Herr talman! Jag anser det väldigt väsentligt att våra domstolar och andra rättsinstanser har möjlighet att bedriva sin verksamhet med största möjliga skyndsamhet. Vi har ibland ett problem i våra domstolar med att det kan ta för lång tid. Men det problemet arbetar vi med intensivt. Det finns en särskild domstolsutredning tillsatt för att säkerställa att våra domstolar har möjlighet att i framtiden arbeta på ett effektivt sätt. Det har naturligtvis betydelse också i ett sådant här fall. Det skall inte ta så lång tid som det ibland tar i dag att få sin rätt prövad. Väntetiden när det gäller rättegångskostnader har däremot inte varit särskilt lång, kan jag kanske erinra om. Personligen anser jag som justitieminister att det är viktigt att regeringen respekterar den rättsordning som vi har i vårt land och låter domstolarna pröva de frågor som är under deras beslutanderätt och när talan har väckts av den enskilde själv som vill ha frågan prövad i den domstol.

Herr talman! Jag upprepar vad jag sade i mitt svar: Jag anser att våra domstolar skall fullgöra sina uppgifter enligt de lagar som vi har. Därefter kan regeringen utnyttja de möjligheter regeringen har att fatta beslut i den här typen av frågor.

Herr talman! Jag vill uttrycka min förvåning över att Elisabeth Fleetwood har ställt denna fråga, mot bakgrund av den uppfattning som moderata samlingspartiet brukar ha när det gäller att respektera rättsväsendet.

Herr talman! Det som förvånar mig är att Elisabeth Fleetwood inte i detta fall värnar om den enskildes rätt att få sin sak prövad i domstol.

Herr talman! Än en gång till Elisabeth Fleetwood: Det är Halvar Alvgard som utnyttjar sin lagliga möjlighet att få sin sak prövad i domstol. Den rätten skall inte förnekas honom.

Herr talman! Johan Lönnroth har frågat mig vad jag ämnar göra för att kungens anföranden skall följa regeringsformens anda. Jag ämnar inte göra någonting.
Herr talman! Roland Larsson har frågat mig om jag är beredd att föreskriva att frånvaro skall redovisas i terminsbetygen i stället för i avgångsbetygen från gymnasieskolan. Jag anser inte att detta är en fråga om antingen eller. Frånvaron skall självklart följas upp under hela den tid en elev går i skolan. Det är en del av utvärderingen av skolan. Vid sidan av andra uppgifter som samlas in kan också frånvaron tala om hur skolan fungerar. Att frånvaron nu skall anges på avgångsbetyget är en naturlig följd av vad som redan är praxis på många skolor utan att det finns några föreskrifter om detta. Således anges ofta frånvaron på både terminsbetyg och läsårsbetyg, alltså fram till sista terminen. Att sedan just under denna sista del av skoltiden inte frånvaron skulle följas upp och redovisas vore att ge en felaktig signal till både elever och lärare. Särskilt gäller detta de skolor där vissa elever tar sig stora friheter och av och till skolkar under den sista delen av terminen. Jag tänker alltså inte föreslå någon ändring i fråga om avgångsbetygen eller någon annan ytterligare reglering utan räknar med att skolorna själva följer upp frånvaron under tidigare terminer och läsår.
Herr talman! Jag tror att statsrådet Göran Persson och jag är helt överens om att åtgärder måste vidtas för att förhindra otillåten frånvaro inom skolan. Därom är det nog inga delade meningar. Men jag har en något annorlunda uppfattning om hur detta bör ordnas. Göran Persson får det att låta som något självklart att registrering av frånvaro i avgångsbetygen, som nu förekommer, skulle ha förekommit länge i praktiken. Men i verkligheten är det faktiskt så att förordningen infördes att gälla fr.o.m. augusti förra året. Det är en markering att frånvaro skall införas i avgångsbetygen. Då menar jag att det här har övergått från att vara en preventiv förebyggande åtgärd för att förmå eleverna att undvika att vara borta mer än nödvändigt till att vara något av en bestraffningsåtgärd, som de som eventuellt under sista terminen av sin skolgång drabbas av en sjukdom får bära med sig hela sitt liv. Jag undrar hur det skulle se ut på arbetsmarknaden om man där skulle tillämpa liknande regler. Genom att man inte skiljer på frånvaro och frånvaro utan helt enkelt markerar all frånvaro på samma sätt tycker jag att man här inte gjort det man borde göra, nämligen att vidta preventiva förebyggande åtgärder och där göra de största insatserna. Här sker i stället något slags bestraffning i efterhand, som dessutom kan träffa dem som har giltigt förfall eller har varit sjuka. Därför har många elever och lärare tagit kontakt med mig och påtalat detta, med litet olika förtecken.
Herr talman! Det är rätt, som Roland Larsson säger, att den här förordningen är relativt färsk. Jag har sett till att den har kommit till stånd. Det har jag gjort mot bakgrund av en faktiskt situation som utvecklats framför allt vid några av storstadsområdenas gymnasieskolor. Vi har haft väldiga bekymmer som har tagit sig uttryck i att när väl betygen har varit satta och när väl på så sätt mycket av arbetet under terminen har gått mot sitt slut har stora elevgrupper lämnat skolan, gått till arbete eller rent av ägnat sig åt semesterresor eller någon annan typ av skolk. Det har påtalats av skolförvaltningen i Stockholm och skolstyrelsen. Jag delar deras uppfattning att det faktiskt vore felaktigt att låta den typen av beteende pågå utan att vi från de vuxnas sida på något sätt reagerar. Om vi skulle se att vuxna på arbetsplatserna uppträdde på sådant sätt, skulle det naturligtvis omedelbart för de flesta vuxna leda till att de skildes från arbetsplatsen. Skolan är också en arbetsplats. Eleverna tillbringar en viktig del av sitt liv på den arbetsplatsen. Vi är skyldiga att ge dem bra arbetsregler, vettiga förhållningssätt. Förekommer då den här typen av beteende skall vi reagera. Det är därför jag har sett till att förordningen har kommit till stånd. Jag har samma uppfattning som Roland Larsson, att vi naturligtvis skall arbeta förebyggande. Det gör man i regel på de flesta skolor. Det är säkert inte heller något större bekymmer för de elever som hanterar det här på ett klokt sätt. Sedan finns det elever som har en frånvaro baserad på sjukdom. Där tror jag att det fungerar på det viset också i fortsättningen, precis som i dag, att när eleverna visar sina betyg för en arbetsgivare, hämta arbetsgivaren i regel referenser hos skolfolk och får då reda på hur bakgrunden ser ut, eller också kan eleven själv då som vuxen berätta vad orsaken är till den eventuellt höga frånvaron. Är det fråga om sjukdom accepterar naturligtvis arbetsgivaren det. Det borde inte vara ett skäl för att faktiskt markera gentemot dem som missbrukar den typ av frihet som förut gällde, när frånvaron inte stod registrerad i avgångsbetyget.
Herr talman! Det är just konsekvenserna av den nya förordningen som jag vänder mig emot. Effekten blir nämligen den att om en elev under sista terminen av sin skolgång drabbas av en långvarig sjukdom men för övrigt under hela sin skolgång har varit ordentligt närvarande, sällan sjuk och kunnat delta i skolans arbete, kommer frånvaron att markeras i avgångsbetyget. Nu vet arbetsgivaren, när eleverna kommer ut på arbetsmarknaden, att skolministerns syfte har varit att hindra ogiltig frånvaro. Hur kommer arbetsgivaren att tolka frånvaron? Hur skall arbetsgivaren över huvud taget tolka den här typen av markeringar? Även sjukdom i sig kan vara ett problem om man ofta har varit sjuk under skolgången. Skall man råka ut för att drabbas även senare? Jag tycker inte om den här markeringen. Sådant skulle aldrig kunna gälla i arbetslivet, och då borde det inte heller gälla i skolan.
Herr talman! Den här markeringen gäller även i arbetslivet. Det känner alla till som har vistats på någon arbetsplats. Den som inte sköter sig utan medvetet missbrukar reglerna får något slags reprimand. Det måste gälla också i skolan. Det är nödvändigt. Om vi släpper efter på den punkten breder missbruket ut sig successivt till allt fler skolor och omöjliggör ett vettigt arbetsklimat. Det är bakgrunden. De elever som har den typ av skäl som Roland Larsson åberopade, sjukdom, klarar det naturligtvis genom att tala med arbetsgivaren och förklara bakgrunden. Arbetsgivaren skall man inte underskatta på den punkten. När eleven är intressant att anställa, har goda betyg och verkar lämplig för uppgiften, tar arbetsgivaren säkert reda på hur det ligger till. Dessutom skall man inte underskatta eleverna heller, de kan tala för sig om frånvaron har en naturlig orsak. Signalerna skall vara till de elever som missbrukar systemet att det får vara slut med det här. Den tid som man vistas i skolan skall betraktas som arbetstid. Då skall man också vara i skolan, särskilt som betyget omfattar den tid som terminen utgör, ingenting annat.
Herr talman! Om skolan och betygsättningen fungerar som de skall göra kommer det att märkas i den elevs betyg vilken har varit borta lång tid ogiltigt från skolan eller har frånvaro utan giltigt förfall, som det hette under lång tid. Den som har varit borta kommer att få ett lägre betyg i de ämnen som han har varit borta ifrån. Det kommer med automatik att ge utslag i avgångsbetyget. Det är därför jag menar att så länge det fungerar på det här viset är ändå betyget som sådant ett incitament till att man skall vara närvarande. Problemet i det här fallet är att det slår lika jäms över, dvs. även den elev som har drabbats av långvarig sjukdom blir betraktad på samma sätt som den som har varit ogiltigt borta. Det är för att skilja ut dem som jag tycker att man borde satsa mer på de preventiva åtgärderna än på det här som jag uppfattar som mer eller mindre en bestraffning.
Herr talman! De preventiva åtgärderna satsar man mycket på ute på skolorna, och i regel fungerar de. Det är undantagen som tvingat oss att göra ändringen i förordningen. Det är tyvärr, Roland Larsson, inte hela terminens insats som man fångar upp i betygsättningen. Den här förordningen har kommit till för att fånga upp det oskick som inträffar när proven är avklarade och betygen är satta. I praktiken lämnar då faktiskt ganska många skolan och ägnar sig åt en hel del andra mer eller mindre uppbyggliga aktiviteter, för det mesta mindre uppbyggliga. Det leder fram till en mycket låg arbetsmoral och är en dålig signal till samtliga i skolan, inkl. yngre elever. Det är mot den bakgrunden som Stockholms skolstyrelse, såvitt jag förstår näst intill enhälligt, har begärt att få denna förändring. Jag har bifallit denna framställning och sett till att regeringen har fattat ett beslut i enlighet härmed. Det är utgångspunkten, och det skall vi stå fast vid.
Herr talman! Det som skolministern säger bekräftar vad jag påstår, nämligen att det är undantagen som har blivit norm för systemet. Man har på grundval av undantagen skapat en regel, som i sin tur drabbar dem som inte tillhör denna undantagskategori, på samma sätt som dem som är ogiltigt frånvarande från skolan. Det anses i andra sammanhang vara en mycket dålig åtgärd att bestraffa den majoritet som sköter sig och gör sitt jobb som den skall, därför att en minoritet inte sköter jobbet som den skall. Man borde ha kunnat hitta ett bättre system för detta, om viljan hade funnits.
Herr talman! Jag vill bara säga att det är självklart att viljan har funnits. Underskatta inte de här bekymren, Roland Larsson! Det är faktiskt hårt ansträngda skolledare och lärare i Stockholm som har begärt att få denna förändring. Det är lätt att säga att det kunde göras på ett annat sätt. Jag tror att de skulle vara mycket tacksamma, Roland Larsson, för tips om hur man i så fall skall göra. Det är inte fråga om en åtgärd som har vidtagits direkt, utan det är ganska många års fortgående försämring som har lett fram till den begäran som gjorts. Det är inte på något sätt en lust att stöka till det för de elever som har klarat detta på ett bra sätt förut som ligger bakom, utan vi har tyvärr på några skolor fått en situation som har lett fram till att detta blivit nödvändigt. Jag beklagar det, men nu står vi där.
Herr talman! Ann-Cathrine Haglund har frågat mig när förutsättningen för en läroplansöversyn, dvs. direktiven, föreligger. Jag avser att före februari månads utgång föreslå regeringen direktiv för en läroplansöversyn.
Herr talman! Jag vill tacka för svaret trots att det gör mig mycket bekymrad. Som vi från moderata samlingspartiet har sagt flera gånger anser vi att det är ansvarslöst att göra så stora förändringar som skolministern har drivit igenom, utan att ha klart för sig hur man skall formulera läroplaner och kursplaner så att de får den centrala roll i styrningen av skolan som man har avsett. Hur skall målen och läro och kursplaner egentligen se ut, och går det över huvud taget att formulera dem så att de blir tillräckligt tydliga? Vi har gång på gång framhållit hur viktigt det är att först formulera läro och kursplaner och att sedan förändra ansvaret för skolan. Skolministern gör det i fel ordning. Det är utomordentligt grannlaga uppgifter att utforma mål, läroplaner och kursplaner. Det är det verkligt svåra i förändringsarbetet, och det är tydligt att skolministern har kört fast. Riktlinjerna för lärooch kursplaner skulle ha varit klara till årsskiftet, enligt direktiven för betygsberedningen. Nu förskjuts även betygsberedningens arbete, och det dröjer ännu längre innan vi får ett nytt betygssystem. Arbetet i betygsberedningen måste självfallet bygga på den nya läroplanen. Åtminstone måste ju riktlinjerna vara klara. Jag förstår egentligen inte hur skolministern har tänkt sig att man skall kunna utforma målrelaterade betyg utan att läroplansöversynen är klar. Om skolministern hade börjat med läroplanen, hade betygsfrågorna i dag kommit mycket längre. Jag vill fråga vilka konsekvenser förseningen kommer att få för betygen. När blir översynen klar över huvud taget?
Herr talman! Jag och Ann-Cathrine Haglund har haft åtskilliga diskussioner om dessa frågor under de senaste åren. Det är rätt intressant att notera den successiva positionsförflyttning som Ann Cathrine Haglund har gjort. Från början var det som jag gjorde på tok fel. Det var i sak inte alls riktigt. Nu har Ann-Cathrine Haglund åtminstone den positionen att jag kanske inte gör fel, men att jag gör det i fel ordning. Det är något slags kronologi som inte stämmer. Detta är ändock ett fall framåt. Jag hade räknat med att kunna ge direktiven i början av eller i mitten av januari. De blir en dryg månad försenade. Med tanke på den stora förändring som vi har genomfört och genomför i skolan tycker jag inte att detta kan betraktas som ett våldsamt tillkortakommande. Det är väl naturligt i ett sådant här omfattande beredningsarbete att man kanske vill ta litet ytterligare tid på sig för att ytterligare väga en del formuleringar om olika inslag i läroplanen, alltifrån förskolan och upp t.o.m. gymnasium och vuxenutbildning. Det är en stor uppgift som vi skall genomföra. Vi kommer i samband med att kunskapsprositionen och bildningspropositionen framläggs för riksdagen också att lägga fram förslag till en läroplansöversyn till regeringen. Det avses bli samordnat på detta sätt. Det är möljigt att Ann-Cathrine Haglund tycker att betygsarbetet i kommittén haltar mot denna bakgrund. Man har kommit efter någon månad, och jag kan förstå att det kan påverka tidsschemat något. Jag skall ta upp den diskussionen direkt med kommitténs ordförande, men så länge som vi håller oss till denna typ av tidsintervaller, en eller två månader, tror jag inte någon kan uppfatta det som en sådan olycka att man behöver tillgripa en sådan formulering som Ann-Cathrine Haglund använder, att vi har kört fast. Det är på intet sätt detta som det handlar om.
Herr talman! Vad beträffar det förändringsarbetet som har gjorts och som aviserats har vi moderater haft samma åsikt hela tiden. Vi är allvarligt oroade över att skolministern gör förändringarna i fel ordning. Den första förutsättningen är läroplansarbetet och kursplanearbetet. Den försening om några månader som det gäller -- vem vet om det inte blir mer, men låt oss ta skolministerns ord för gott att det är fråga om två månaders försening -- är ganska avsevärd, med tanke på att man från början sade att betygsberedningen skulle vara klar i juni 1991. Det gäller en ganska stor del av tiden fram till dess. Jag är bekymrad över att vi inte får denna läroplansöversyn klar inom överskådlig tid. Vi har inte fått något svar på frågan när skolministern avser att ha den klar. Jag är också bekymrad över att det tar tid innan vi får ett nytt betygssystem. Betygsberedningen kommer att bli avsevärt försenad över sommaren. Det brådskar både med en tydlig läroplan, med bra kursplaner och med ett bra betygssystem.
Herr talman! Många av de saker som vi nu ändrar på i den svenska skolan har diskuterats under en 20 årsperiod. Det har varit utredningar, beredningar, kommittéer, försöksverksamheter och remissomgångar. Jag har beskyllts för att gå för snabbt fram, att ha för bråttom. Mitt svar i de sammanhangen har varit att jag tror att det är nödvändigt att man har ett högt tempo och att man kommer fram till beslut. Fru Haglund har inte precis tillhört dem som har tyckt att jag har gått fram för sakta, utan hon har kritiserat mig för att jag har haft för bråttom. Nu försenas vi någon månad, kanske drygt en månad, i framläggandet av direktiv för ett mycket omfattande läroplansöversynsarbete, och då kommer kritiken direkt. Jag tycker att fru Haglund skulle visa litet bättre proportioner i synen på dessa tidsfrågor och ge sig till tåls några veckor. Då kommer direktiven. Därefter fortsätter vi det snabba förändringsarbete som är inlett. Det är bra om fru Haglund bara tycker att det bara är fel på ordningsföljden. Jag är övertygad, herr talman, om att bitarna också på den punkten så småningom kommer att falla på rätt plats för fru
Herr talman! Skolministern har drivit igenom förändringar i organisationen, men förutsättningarna härför är ju läroplanerna och målen, och dessa är också förutsättningar för betygen. Vad man skall syssla med i skolan, vilka kunskaper man skall tillägna sig, måste vara grunden för ett sådant här arbete. Det är ett omfattande arbete, säger skolministern. Just därför är det det som man skall börja med. Hade skolministern börjat med läroplansarbetet, hade också betygsarbetet varit mycket längre framskridet. Nu riskerar vi att få en fördröjning som kanske i början är kort, men som sedan kommer att bli avsevärt mycket längre, därför att betygsarbetet måste bygga på att man har klart för sig vilken läroplan som man skall utgå från -- vilka krav som man skall ställa, hur man skall definiera en gräns för Godkänt och vilka kravgränser man skall ha för olika betyg. Detta måste bygga på läroplanen. Vad jag kritiserar är att skolministern inte har tänkt igenom vad skolan egentligen skall handla om och gå ut på.
Herr talman! Jag har i allra högsta grad tänkt igenom denna förändringsprocess. Den har drivits utifrån en fastställd plan, offentligt redovisad och vid ett flertal tillfällen offentligt debatterad. Jag kan konstatera att det bland de flesta som jag träffar i Skolsverige i dag finns en uppslutning kring detta arbete och även ganska stor entusiasm över att det äntligen faktiskt händer någonting i de frågor som man så länge har diskuterat. Den process som fru Haglund ser framför sig är tydligen att vi skulle ha börjat med läroplansöversynen, skulle ha låtit åren för detta arbete gå, sedan gått över på betygsfrågorna, därefter på bidragsfrågor, skollagsfrågor, skoladministrativa frågor osv. Jag ansluter mig inte alls till den typen av uppläggning. Den hade riskerat att försätta hela förändringsarbetet i exakt den gamla sitsen. Alla de starka organisatoriska krafterna, representerade av administration och byråkrati, som varit så svåra att få med sig på en förändring skulle då orubbade ha suttit fast och kunnat förhindra eller omöjliggöra den. Så enkelt är det. Men vi ser olika på detta. Om ett par tre veckor får fru Haglund se direktiven, och då kan man säkerligen jobba vidare i betygsberedningen.
Herr talman! Vad skolministern säger visar hur olika vi ser på skolan. Det viktiga för mig och för oss moderater är innehållet, de kunskaper och färdigheter som eleverna skall ha, innehållet i själva undervisningen, att se till att undervisningen är så bra som möjligt, att läroplaner och kursplaner ger så bra förutsättningar för undervisningen som möjligt och att eleverna får gedigna kunskaper och färdigheter i ämnena. Organisationen är något annat. Det hör visserligen ihop, men grunden är ändå innehållet. Grunden är det som står i läroplanerna. Har man inte det klart, blir det en stor otydlighet i arbetet. Det visar sig också att så är fallet. Även jag har många kontakter med människor ute i skolan, och de säger att allting är oklart, allting flyter. Det är den reaktion som jag får. Jag har fortfarande inte fått svar på den fråga som jag ställde: När beräknar skolministern att läroplansöversynen skall vara klar?
Herr talman! Jag tror inte att vi kommer särskilt mycket längre i denna debatt. Jag och fru Haglund har gått igenom den vid åtskilliga tillfällen. Vi ser olika på detta förändringsarbete. Jag kan bara konstatera att det sker en förändring, som är kraftfull och genomgripande. Den har kommit till stånd. Fru Haglunds resonemang, som i mycket utgår från det politiska perspektivet, utredandet, kommitterandet, har visat sig vara ganska misslyckat när man vill driva förändringsarbete i gemensam sektor. Där skiljer vi oss åt, och det är från den utgångspunkten som jag har fört diskussionen. Självfallet är innehållet viktigt, och vi kommer aldrig ifrån att de kunskaper eleverna skall ha är skolans kärna. Men de förutsättningar som vi skall ge de människor som skall utföra detta är faktiskt avgörande för om vi över huvud taget når fram. Fru Haglund har inte förstått att man bör börja i den änden för att få till stånd en förändring som är värd namnet. Så har det förändringsarbete som jag har bedrivit varit upplagt.
Herr talman! Vi kommer aldrig överens, skolministern och jag, eftersom vi ser så olika på arbetet i skolan. För mig är det mest väsentliga att eleverna får lära sig saker och ting, att eleverna får kunskaper och färdigheter, att eleverna har förutsättningar att lära sig saker och att lärarna har möjlighet att bedriva en bra undervisning. Då kommer läroplaner och kursplaner och mycket annat in. Men för mig är det väsentligt att lyfta fram kunskaper och färdigheter och skolans mål. När man talar om sådana frågor har skolministern mycket litet att komma med.

Herr talman! Med hänvisning till riksdagsordningen kap. 6 § 1 får jag meddela att Birger Hagård på grund av enskild angelägenhet inte inom föreskriven tid kan ta emot svaret på interpellationen om åtgärder mot elever som saboterar skolundervisningen. Jag avser att besvara den fredagen den 8 februari 1991.
Herr talman! Maria Leissner har frågat mig hur regeringen motiverat sitt avslag på Röda korsets ansökan om ett bidrag på 2 milj.kr. för hjälp till offren i Tjernobyl. Först vill jag upplysa Maria Leissner om att beslutsordningen beträffande katastrofärenden är att SIDA självständigt fattar beslut om ansökningar om bidrag som understiger 10 milj.kr. Det ärende som Maria Leissner har frågat om gällde ett bidrag på 2 milj.kr. och rör alltså ett SIDA-beslut. Ärendet har prövats på sedvanligt sätt i katastrofgruppen och noga diskuterats. SIDAs beslut har ännu inte fattats. Belastningen av katastrofanslaget har under innevarande budgetår varit osedvanligt hård. Omfattande katastrofinsatser har måst göras i de allra fattigaste länderna i Afrika. Utvecklingen i Mellanöstern har motiverat stora insatser också där. Det dramatiska läget i Mellanöstern gör det nödvändigt att även framgent hålla hög beredskap och göra hårda prioriteringar avseende katastrofanslaget. Katastrofanslaget är avsett att användas för insatser i u-länder. Från denna princip har några undantag gjorts, t.ex. för insatser i Rumänien. Huvudregeln bör vi dock hålla strängt på, och den är att stor återhållsamhet måste råda när det gäller användandet av katastrofmedel för insatser i När en enskild hjälporganisation vill göra insatser av detta slag, vill jag peka på möjligheten att använda medel, insamlade bland allmänheten. Ändamålet är angeläget och borde därför kunna engagera enskilda givare. Jag vill avslutningsvis gärna erinra om att vi genom vårt stöd till t.ex. UNICEF på det multilaterala planet bidrar till insatser för de barn som drabbades av Tjernobylkatastrofen.
Herr talman! Jag vill tacka biståndsministern för svaret på min fråga. Orsaken till att jag ställer en fråga som egentligen skulle röra ett SIDA-ärende är att ärendet av någon anledning har förts över till UD och blivit föremål för diskussion där och såvitt jag förstår uppenbarligen också beslut. Enligt uppgift har UD sagt nej och avrått från den här insatsen. För nu snart fem år sedan inträffade kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. Den medförde oerhört stora utsläpp av radioaktivitet, historiens största. De var faktiskt 200 gånger så stora som utsläppen från Hiroshimabomben. Följderna blev mycket allvarliga för människor i en vid omkrets kring Tjernobyl. Det har bl.a. framkommit i en artikel som skrevs för något år sedan av en läkare, som var i Tjernobyl som representant för Röda korset, att befolkningen har fått sämre hälsa, särskilt barnen -- huvudvärk, näsblödningar, försämrad sårläkning, ökning av sköldkörtelsjukdomar, fall av sköldkörtelcancer hos barn och en 40--50-procentig ökning av antalet leukemifall hos barn. Rapporter finns om ökade missbildningar hos flera djurarter, ett ökat antal aborter och färre födslar. Civilbefolkningen lever under ganska svåra förhållanden. Bl.a. får barn faktiskt inte lov att gå ut. Särskilt skall de akta sig för att vistas på gräs. De olika argument som biståndsministern här fört fram är naturligtvis värda att beakta, men när det rör en så angelägen insats och så små pengar som 2 milj.kr. undrar jag ändå över hur det kan komma sig att detta inte kan anses vara möjligt för Sverige att bidra med. Att bara hänvisa till en möjlighet att samla in pengar hos allmänheten ger ett intryck av att regeringen tycker att det är rätt ointressant huruvida barn och andra i Tjernobyl får fortsatt hjälp efter en katastrof vars effekter fortfarande är mycket allvarliga.
Herr talman! Det är alldeles självklart att Tjernobylkatastrofen fortfarande är en fruktansvärd händelse. Vi ser fortfarande konsekvenserna. Med mitt svar är det inte sagt att regeringen nonchalerar detta. Det är fråga om hur hjälpen skall ges och vilka anslag som skall användas. Jag har ärligt redovisat att katastrofanslaget är mycket ansträngt. Med de ärenden som kommer framöver med hungerområdena i Afrika och Mellanöstern tror jag att man kan förstå det. Det är framför allt för dessa områden vi använder katastrofanslaget detta år. Katastrofanslaget är till för u-länder. Därför skall man vara mycket återhållsam med undantag. Det har jag också varit. Inte minst en folkpartist borde hålla mig räkning för det. Ni brukar predika att biståndsanslaget inte skall användas för insatser i
Herr talman! Det tråkiga i allt är att det til syvende og sidst uppenbarligen handlar om att besparingarna på biståndsbudgeten har varit så kraftiga att man inte anser sig ha råd med denna typ av angelägna humanitära insatser. Det noterar jag som folkpartist. Det hade kanske varit bra om det inte hade skett besparingar i form av att 700 miljoner av biståndsanslaget har lagts på flyktingmottagandet. Men detta innebär inte att denna hantering kan försvaras. Om man från utrikesdepartementets sida kan acceptera att UNICEF-programmet till Tjernobyl är helt rimligt att finansiera över biståndsbudgeten, varför kan inte ett projekt som sker inom ramen för internationella Röda korset och som syftar till att bistå samma barn vara angeläget att stödja? Det är en utomordentligt begränsad summa på 2 milj.kr. Internationella Röda korsets bedömning att detta projekt är väsentligt skulle väl ändå inte vara något som regeringen har något emot? Jag tycker att det argumentet inte är särskilt tungt.
Herr talman! Det är fel att blanda in nästa budgetår. Det är då förändringarna sker med flyktingpengarna. Det har ingenting med nuvarande läge i budgeten att göra. Att katastrofanslaget är ansträngt i år beror på att det har varit så stora katastrofer i världen som vi har lämnat hjälp till så generöst vi har kunnat från svensk sida. Man tvingas att då göra prioriteringar. Min prioritering är att det med få undantag måste röra sig om u-länder. I multilaterala sammanhang får vi acceptera de regler som gäller för de organen. Även där, t.ex. i UNICEF, är det på marginalen och med undantag som sådana insatser görs. Men det går att motivera en speciell insats för barnen i det här sammanhanget. Det hela handlar om att skydda katastrofanslaget för insatser i u-länder. Tjernobyloffren borde kunna stödjas med hjälp av insamlingar i det svenska samhället. Det är en behjärtansvärd åtgärd att stödja dem.
Herr talman! Jag noterar att biståndsministern tycker att det är en behjärtansvärd sak. Det handlar inte bara om ett humanitärt projekt. Det är också ett projekt som har betydelse för Sverige och som vi skulle ha ett egenintresse av att följa. Vid få tillfällen får även svensk personal en chans att skaffa sig kompetens och erfarenhet av följderna av så stora katastrofer som det är fråga om här. Vi kan se det som ett led i vårt eget arbete för att kunna klara av eventuella katastrofer som kan drabba svenska medborgare i framtiden. Det handlar om att studera inte bara de medicinska utan även de psykologiska, sociala och ekonomiska effekterna vid denna typ av katastrofer. Om det inte är rimligt att finansiera detta under katastrofanslaget, biståndsministern, vad finns det annars för anslag? Kan man tänka sig att pengarna för Östeuropa kan användas för sådana ändamål? Finns det något annat anslag, eftersom biståndsministern tycker att detta är behjärtansvärt?
Herr talman! Jag kan inte här svara för alla anslag i statens budget. Jag är biståndsminister och vill syssla huvudsakligen med u-länder. De flesta av mina anslag handlar också om insatser i u-länder. Beträffande ett sakområde i regeringskansliet, nämligen miljödepartementet, har man haft kontakter just för att, som Maria Leissner säger, lära sig mer om detta och för att se om man med expertutbyte och liknande kan ge stöd till det utsatta området. Sådant arbete pågår alltså.
Herr talman! Jag vill tacka för det tipset. Jag hoppas att det inte skall utgöra något hinder för Röda korset att ta kontakt och att Röda korset inte blir diskvalificerat för att det råkar vara en humanitär organisation som vill delta. Jag hoppas alltså att denna organisation kan få möjlighet att få stöd på annat håll med statliga pengar för denna verksamhet. Jag tror att Sverige har mycket att tjäna på det.

Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet så mycket för svaret. Den här interpellationen har enligt min mening blivit mer aktuell nu än då jag lämnade in den. Min och vänsterpartiets uppfattning i denna fråga är allmänt känd och klar. Vi säger nej till all vapenexport. Jag tycker att den senaste tidens utveckling med konflikten i Gulfen har visat att det kravet nog är det enda möjliga och rimliga att ställa sig, om man skall verka för internationell avspänning, fred och nedrustning. Men i väntan på att fler har förstått nödvändigheten av detta är vi naturligtvis intresserade av att få en mer restriktiv lagstiftning än den vi har i dag, eftersom den faktiskt inte verkar för att de begränsningar som man säger sig vilja ha efterlevs i praktiken. Jag tycker att frågan om landet Irak och vapenexporten dit är ett mycket talande exempel. Jag har läst på litet i en skrift som utrikespolitiska institutet gav ut redan 1987 och som handlar om konflikten mellan Iran och Irak som pågick under många år. Den visar hur vapenexporten ökade under just den tid som kriget pågick. Ändå har de flesta länder, både USA och länderna i Västeuropa, regler som är snarlika våra, dvs. att man i princip inte skall sälja vapen till länder som är i krig. Det visade sig alltså att Irak och Iran före 1980 hade mellan tre och fem vapenleverantörer vartdera. 1984 kunde sammanlagt 40 vapenexportörer identifieras. År 1987 är det drygt 60 länder som på ett eller annat sätt understödjer de krigförande parterna. 28 av de exporterande länderna säljer till bägge sidorna. Det finns en tabell i den nämnda skriften över vapenleveranser till Irak som visar att samtliga länder exporterade vapen till Irak -- det gäller alltså åren 1980--1986. Det är inte så länge sedan och gäller de vapen som nu används. De flesta länder exporterade också till bägge parterna. Det enda land som inte exporterade vapen till Irak var Saudiarabien. Sverige finns naturligtvis också med på listan. Det har blivit väl känt under den senaste tiden att Sverige också har bidragit med de vapen som i dag används i konflikten. Det här visar enligt min uppfattning på att frågan om vapenexport i dag är en nödvändig fråga att resa, inte bara nationellt i Sverige utan också internationellt. Det är nödvändigt att verka internationellt för en avveckling av vapenexporten. Det måste vara huvudfrågan. Jag skulle vilja att Anita Gradin uttalade sitt stöd för att internationellt verka för inte bara en begränsning och kontroll utan på sikt också ett förbud mot vapenexport. Jag delar historieskrivningen i interpellationssvaret. Det som är intressant är det som står på s. 2 i svaret, där Anita Gradin talar om att det har kommit upp ett antal frågor som aktualiserar behovet av kompletterande utredningar. Det är litet kryptiskt uttryckt. Jag skulle vilja ha ett förtydligande. Jag förmodar att det här handlar om bl.a. konflikten i Gulfen, som nu ställer Sverige inför nya problem. Såvitt jag förstår innebär riktlinjerna för vapenexporten ett större svängrum för Sverige att fortsätta att exportera vapen till de allierade länderna, som deltar i kriget i Gulfen, än om dessa riktlinjer hade blivit lagfästa. Jag undrar om det är anledningen till att man nu dröjer. Enligt min uppfattning borde det här påskynda en skärpning av vår vapenexportlagstiftning, så att vi inte i onödan bidrar till att förlänga och utvidga konflikten. Jag skulle vilja fråga Anita Gradin om det är detta som gör att man nu dröjer. Om det inte är så, borde det då vara så -- där vill jag ha besked om det kommer att bli så -- att regeringen vid varje regeringssammanträde framöver alltså har att ta ställning till utförsel av vapen som går till USA, England och andra länder som är krigförande i Gulfen. Då måste enligt de riktlinjer som vi har den svenska regeringen stoppa all vapenexport till dessa länder. Då vill jag fråga Anita Gradin om man tänker sig att göra det vid t.ex. Jag vill vidare ställa igen frågan: När kommer propositionen? Även om det nu finns komplikationer, måste det vara angeläget att snabbt komma till skott i denna fråga. Jag undrar om EGs diskussioner om en gemensam hållning och ett utvecklat samarbete på vapenindustrins, vapentillverkningens och vapenexportens område, som ju kommer att bli ett faktum och där det redan finns långt utarbetade riktlinjer för hur det skall se ut, också påverkar regeringens ställningstagande när man väntar med propositionen. Det är alltså tre frågor som jag vill ha svar på: När kommer propositionen, på vilket sätt påverkar konflikten i Gulfen och hur påverkar EG-samarbetet och harmoniseringen och det framtida, enligt regeringens önskan, medlemskapet tidsfaktorn när det gäller att lägga fram en proposition? Jag tycker ändå att Anita Gradin skulle kunna svara på den enkla frågan: Var det socialdemokratiska kongressbeslutet ett beslut eller en åsikt?

Herr talman! Jag måste säga att det här är väldigt exceptionella uppgifter. Sverige kommer i dagens läge att exportera vapen till de krigförande länderna i Gulfen, därför att FN har sanktionerat de krigsåtgärder som pågår. Det innebär att FN sanktionen står över svensk lagstiftning och de riktlinjer som vi har. Jag tycker att det är en intressant politisk tolkning om vem det är som bestämmer. Det kommer att bli mycket intressant för den svenska fredsopinionen att få höra att det är på det sättet som vår vapenexport regleras. Det är mycket anmärkningsvärt att vi kommer att delta i en fortsatt krigföring i Persiska viken. Vår uppgift i detta fall är inte att försöka få ett slut på kriget, utan det är tydligen att förse de krigförande parterna med vapen. Det är, vad jag förstår, detta som man på regeringssammanträdet i morgon kommer att besluta om. Anita Gradin säger att vapenexporten är förbjuden och att den tillåts bara under vissa villkor. Vi ser ju nu vilka villkoren är, och vi ser vad som händer med villkoren när det är krig. Jag visade också när det gällde fallet Irak att vapenexporten och antalet exportörer ökade. Det är när det är krig som vapenexporten tar fart, vapenindustrin snurrar som fortast och börsvärdena stiger. Det har vi också sett av den internationella reaktionen på den här konflikten. Jag måste säga att det är en mycket tråkig roll som Sverige spelar i det här sammanhanget. I fråga om EG vet jag att den här frågan inte ingår i EES-avtalen. Men jag kan också ställa frågan om vad som händer vid ett medlemskap, eftersom regeringen är så säker på att Sverige skall göra en ansökan om medlemskap, trots att frågorna om försvarssamarbete, vapenindustrisamarbete och hela den säkerhetspolitiska frågan inte är klara. Ändå säger alla i dag att det blir resultatet, detta blir ett faktum. Då befarar jag naturligtvis att det spelar en roll när man skjuter upp framtagandet av propositionen. Om en proposition, enligt vilken vi lagfäster våra riktlinjer, skulle omöjliggöra för oss att t.ex. delta i den upprustning som kommer att ske vid Persiska viken bör väl den propositionen fram fort, så att vi har möjlighet att stoppa det som pågår och i stället verka för fredliga lösningar. Men det är tydligen inte regeringens uppfattning, i alla fall inte Anita Gradins uppfattning. Det är märkligt att den socialdemokratiska kongressens beslut inte väger mer än andra remissinstanser, när man har att ta ställning till om man skall lagfästa de riktlinjer som finns och göra de skärpningar som den socialdemokratiska kongressen faktiskt ville ha.

Herr talman! Jag är överens med Anita Gradin om det senaste som hon sade. Sverige bör på alla sätt medverka till en fredlig lösning av den här konflikten. Men jag måste säga att vi i det här läget är djupt oense om medlen för detta. Jag kan inte tänka mig att Sverige bäst medverkar till en fredlig lösning i konflikten genom att förse de krigförande parterna med vapen. Jag tycker också att det är ett konstigt cirkelresonemang som Anita Gradin för. Hon säger att Sverige är engagerat och att vi skall delta för att få en fredlig lösning. Ja visst, det finns inga hinder formellt för att vi skall stoppa vapenexport till de krigförande länderna nu. Men i våra riktlinjer om vapenexport, som säger att vi inte skall exportera till länder som utför krigshandlingar, finns väl de formella skälen. Det anser jag. Sedan säger Anita Gradin, att eftersom vi är med i FN, måste vi följa de beslut som fattas där. Säkerhetsrådet, där vi inte är med, har utfärdat den här resolutionen. Sverige har inte protesterat, tråkigt nog, anser jag. Men det måste vara möjligt för oss att göra det. Det måste vara möjligt för oss att säga stopp, det här vill vi inte delta i, när vi ser hur konflikten utvecklar sig. Menar Anita Gradin att vi -- om säkerhetsrådet nu säger att det måste utfärdas en resolution om att alla medlemsländer skall ställa upp med sina styrkor, eftersom de nuvarande styrkorna är slut -- skall komma till Gulfen med väpnade styrkor? Har vi ingen möjlighet att bestämma själva? Jag menar att vi måste ha det. Sedan talar Anita Gradin om vad ''appropriate support'' är. Det är en politisk tolkning, eller hur, som regeringen skall göra. Då måste det vara möjligt för regeringen att göra tolkningen att ''appropriate support'' i det här fallet är att inte exportera vapen. Det måste vara möjligt för regeringen att ta ansvar och i det här läget säga att vi inte exporterar fler vapen. Vi är medvetna om att det finns svenska vapen, beklagligtvis, skulle jag vilja säga. Men det behöver inte innebära att vi måste fortsätta att exportera vapen. Menar Anita Gradin att det bästa sättet att uppnå fred i Mellanöstern i dag är att fortsätta kriget och den upptrappning med terrordåd osv. som pågår? Anita Gradin måste ha vetskapen att vapen kommer att försörja detta krig så länge som det finns vapen, höll jag på att säga. Skall vi delta i det spelet? Skall vi inte komma med andra konstruktiva lösningar på vad som behöver göras? Skall vi inte i dag kräva att kriget måste stoppas, att rustningen upphävs och att soldaterna dras tillbaka från alla håll och kanter, inkl. att Irak naturligtvis skall gå ut ur Kuwait? Skall vi fortsätta att delta i den militära upptrappning som pågår, i det övervåld som håller på att utvecklas vid Gulfen? Det kan väl inte vara ''appropriate support'' från ett land som säger sig vilja ha fred, nedrustning och internationell avspänning. Jag vet inte vilka Anita Gradin har tänkt att diskutera med i den parlamentariska nämnden för att få mer moraliskt och politiskt stöd för att fortsätta denna vansinniga färd. Det kunde vara intressant att höra det. Jag är i alla fall övertygad om att de partier som motsätter sig detta, oppositionen och fredsopinionen, inte finns representerade i denna parlamentariska nämnd. Det vore i så fall intressantare att få den diskussionen här.

Ian Wachtmeister anhåller att till protokollet få antecknat att han inte äger rätt till replik på Ingvar Carlssons anförande. Anledningen till det är dock att replik är ett inlägg som bryter talarordningen, och Ian Wachtmeister står närmast på tur på talarlistan.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret, som är både intressant och mycket grundligt utarbetat. Jag uppfattar det som en komplimang med avseende på vikten av den fråga som vi här skall diskutera. Både statsrådet och jag har ju den uppfattningen att GATT-rundan är av utomordentligt stor politisk betydelse för världens framtid. Jag skulle kunna säga, för att försöka vara litet strukturell, att jag beträffande svaret ser ett antal grunduttalanden som det är värt att observera. För det första säger statsrådet, det framgår av texten på s. 3 i utdelade svar, att huvudinitiativet måste vila på dem som inte medverkade till att lösa det här problemet. Det kan man diskutera. För det andra accepterar statsrådet att rundan skall avslutas i en mindre ambitiös form än den som vi lade fast i Punta del Este. Frågan om huruvida vi verkligen skall acceptera detta kan också diskuteras. För det tredje markeras här att våra ståndpunkter har grundats på nationella intressen. Vi har låtit dessa dominera över internationella intressen. Vår beredvillighet att offra svenska positioner för internationell framgång har ännu så länge egentligen bara bestått i att vi har formulerat ett något längre gående och, framför allt, mera preciserat anbud i förhållande till EGs anbud. För det fjärde säger statsrådet att hon har svårt att se att svenska initiativ skulle kunna påverka. I stället gäller det att även i fortsättningen visa t.ex. kompromissvilja. Uppslaget till den här interpellationen och därmed till den debatt som jag skulle vilja föra är den mycket utpräglade situation som svensk jordbrukspolitik har hamnat i. I och med junibeslutet 1990 antogs en ny livsmedelspolitik som i stor utsträckning påverkar jordbrukspolitiken. Vidare gäller det EEA förhandlingarna med den ganska svårhanterade 30 listan. Dessutom har ju vi i Sverige bestämt oss för att bli medlemmar i EG. Vi kommer alltså att ställa vårt jordbruk inför det faktum att det är nödvändigt att formulera beslutet från 1990 med avseende på två i en nära framtid liggande förändringar. Det gäller då både anpassningen till 72-listan i EEA förhandlingarna och anpassningen några år senare till EGs CAP. Det är alltså stora krav som vi ställer på jordbrukarna och deras näring. Jag accepterar inte regeringens uttalande i budgetpropositionen om att svensk livsmedelspolitik skall innehålla ensidiga åtaganden när det gäller gränsskydd. Jag anser att det är att svika det jordbrukspolitiska beslutet och även jordbrukarna -- något som vi bara inte kan göra. Som jag ser saken öppnar sig nu en ny möjlighet för oss i GATT-sammanhang. Det handlar då om att på något vis angripa de tre låsningar som förefaller vara ett hinder när det gäller att nå framgång här. Man kan t.ex. så att säga bryta den nuvarande partsställningen. Cairns-gruppen och USA är ju oerhört starka förhandlingsparter som stöder varandra och som utgör en motivation när det gäller att upprätthålla en strikt hållning i jordbruksfrågorna. Men vi kan också försöka -- och där tycks statsrådet också ha haft vissa funderingar -- bryta upp det paket med olika åtaganden som vi fastställde i Punta del Este. Man skulle kunna tänka sig att Sverige företrädde meningen att låta oss skilja ur jordbrukspolitiken och göra som vi har gjort förr -- ''let us agree not to agree''. Jag vet dock att det är en omöjlighet med hänsyn till USAs hållning. Men det gäller att få dessa två motstående intressen att förstå att Sverige är berett att aktivt delta i ett arbete för GATT-rundans återupplivande och att vi i Sverige inser att jordbrukspolitiken därvidlag är en viktig bit. Vi behöver alltså en nära kontakt med EG i framtiden, och vi behöver så tidigt som möjligt anpassa svensk jordbrukspolitik till EGs. Men framför allt måste vi försöka påverka EGs utveckling av CAP. Det gäller ju att mycket snart kunna se tendenser till öppning i GATT förhandlingen. Till detta kommer att vi ser att de andra jordbruksländerna i Europa närmar sig Av rapporter från Tyskland framgår att de fem nya tyska delstaterna och deras jordbrukspolitik är föremål för en inarbetning i det gamla Västtysklands jordbrukspolitik och dess åtaganden inom CAP. Vi vet ju att Ungern ingår i Cairnsgruppen och att Polen är en stor livsmedelsproducent. Det blir alltså ett helt nytt jordbrukspolitiskt scenario. Då är min fråga: Skulle det inte i detta läge vara en mycket god idé att nu, och utan upphåll, ta kontakt med EG och påbörja överläggningar om en samverkan med EGs jordbrukspolitiker för att faktiskt åstadkomma en alleuropeisk jordbrukspolitik som kunde innesluta Europas framtida utveckling? Därmed skulle vi så att säga få en helt ny fot att stå på när det gäller kontakterna med Cairns-länderna, som även fortsättningsvis är intresserade av att ha tillgång till Europas livsmedelsmarknad och där man alls inte är glad över nu rådande låsning och stillestånd.

Herr talman! Jag tycker naturligtvis att det är allvarligt att man i GATT-förhandlingarna i december inte kunde nå ett positivt resultat. Det är inte bra för världshandeln när det råder osäkerhet om vilka spelregler som skall gälla. För att få en fungerande fri handel i världen är det nödvändigt att det finns ett fast regelverk. Dessutom måste man nå positiva resultat i fråga om det mycket ambitiösa förhandlingsmandat som GATT har haft att arbeta med. Mot den bakgrunden är det bara att hoppas att resultatet i fortsättningen blir så positivt som det över huvud taget är möjligt och att man får i gång förhandlingarna. Det gäller ju också att åstadkomma en konstruktiv dialog, så att det blir möjligt att lösa upp de knutar som finns. Liksom Nic Grönvall reagerar också jag på skrivningen i budgetpropositionen, något som av och till har antytts. Det gäller då detta med att Sverige skall göra ensidiga eftergifter på jordbrukets område. Jag tror att det skulle vara mycket allvarligt om Sverige -- som ju är ett litet land, där jordbruket betyder mycket för både livsmedelsförsörjningen och sysselsättningen -- på det här området gjorde eftergifter som inga andra länder skulle göra. Vidare finns det ett annat mönster som är litet allvarligt när det gäller svenskt uppträdande på jordbruksområdet. Det gäller då anpassningen till USA. Jag tycker att vi i större utsträckning borde studera hur de andra europeiska länderna agerar, inte minst EG-länderna. Riksdagen har beslutat om att vi skall ansöka om medlemskap i EG. Det handlar alltså om att vi skall ansluta oss till just EG. Däremot skall vi inte ansluta oss till USA och ansöka om medlemskap i Mot den bakgrunden är det väl rimligt att vi försöker forma en jordbrukspolitik som bättre överensstämmer med vad som gäller i den grupp som vi avser att ansöka medlemskap i. Därför tror jag att det är viktigt att Sverige har en dialog med övriga länder i Europa, i första hand gäller det naturligtvis EG, för att forma bud som kan lösa upp de knutar som finns på jordbruksområdet. Jag tycker inte att det finns någon anledning för oss att vidta åtgärder och lägga fram förslag som är mer långtgående än vad t.o.m. USA i olika sammanhang kan förfäkta.

Herr talman! Jag tror att statsrådet skall uppfatta detta som ett tecken på den vikt som i varje fall jag fäster vid GATT-rundan. Jag ser denna Uruguayrunda som en historiskt viktig runda. Vi har ju GATTs jurisdiktion. Den har sina svagheter men också en styrka. En sak är dock alldeles säker: Om Uruguay-rundan misslyckas kommer GATT att vara försvagat under lång tid. Det är ett scenario som vi till varje pris måste undvika. Statsrådet tar upp en diskussion med mig om jordbrukspolitiken, och det tackar jag för. Men hon hänvisar då till Mats Hellström. Därför vill jag för min del gärna ha sagt här att det gäller för regeringen, vilken regering vi än har, att avgöra vilket politiskt område som skall vara normgivande, som skall ta ledningen. Jag menar att det måste vara handelspolitiken som tar ledningen, som dominerar regeringens beslutsfattande och som i viss utsträckning tillåts påverka jordbrukspolitikens utformning. I somliga sammanhang är GATT viktigare än svensk jordbrukspolitiks utveckling, särskilt som vi i fortsättningen inte skall ha en sådan. Vi skall ju ha en europeisk jordbrukspolitik. Jag skulle vilja att statsrådet bekräftade att hon har samma syn på detta. Det är handelspolitiken som är ledande. Sedan helt kort några reflexioner när det gäller de möjligheter som står till till buds i det här sammanhanget. Antag att en signal skulle sändas om ett intresse för att Sverige etablerar en tullunion med EG inom jordbruksområdet, livsmedelshandelns område. När det gäller en hel del av de problem som vi har framför oss i EEA förhandlingarna skulle bitarna komma på sin plats. Fisket skulle möjligen även i fortsättningen vara ett problem. Men man skulle få en ny miljö att lösa det problemet i. 72-listan skulle bli lättare, och vi skulle redan nu kunna börja diskutera en långsiktig svensk jordbrukspolitik anpassad till rådande förhållanden inom handelspolitiken. Slutligen: När det gäller de risker som denna runda står inför och den möjlighet som en sänkt ambitionsnivå kan erbjuda vill jag gärna säga att vi nog ganska säkert vet att vi, om en lösning innefattande jordbruket inte skulle komma stånd, skulle driva USA mot en långsamt ökande bilateralism inom handelspolitiken. Jag menar att vi inte får låta de andra vara de som skall lösa våra problem. Det handlar om stora svenska problem. Det finns därför alla skäl för oss i Sverige att vara en synnerligen aktiv förhandlingspartner. Detta skall inte uppfattas som kritik, statsrådet, utan som en uppmuntran till ytterligare aktiviteter.

Herr talman! Det tycks råda en betydande och bred enighet mellan oss som deltar i denna debatt om vikten av ett stabilt internationellt regelverk på handelns område samt att det är viktigt att respekten för GATT kan upprätthållas. Jag tror, i likhet med Nic Grönvall, att ett sammanbrott på detta område innebär att man inom ramen för GATT får problem att hitta vinnande lösningar. Det vore allvarligt om förhandlingarna resulterade i att man övergår till att träffa uppgörelser med ett antal större handelsnationer. Då skulle mindre nationer som Sverige, som har ett stort utrikeshandelsberoende och ett stort exportberoende, komma i en betydligt svårare situation. Det är klart att ambitionsnivån kanske måste sänkas för att man skall kunna hitta lösningar och komma framåt. Så brukar det ju gå till i förhandlingar. Når man inte målet till hundra procent, kanske man når det till nittio procent. Min fråga blir då: Anser sig regeringen ha nyckeln till att nå ett mindre ambitiöst avtal när man erbjuder generösare villkor, t.ex. att Sverige skulle dra ned på jordbrukets område? Är det detta som skall lösa upp knutarna? Eller räknar man med att med detta erbjudande som insatsvara i GATT förhandlingarna kunna nå framgångar på andra områden? Jag anser att det vore olyckligt att använda svenskt jordbruk som bytesobjekt för att nå resultat i ett internationellt handelssystem. Det är allvarligt om man spelar hasard med det svenska jordbruket i en så viktig fråga.

Herr talman! GATT presenteras i denna debatt -- liksom i så många andra debatter -- som lösningen på alla våra problem. Sveriges och världens problem skall lösas med hjälp av GATT. Om GATT-förhandlingar går i kvav, går i-världen i kvav. Det är budskapet. Men det finns problem med GATT som alltför sällan belyses. En del av dessa problem finns inom jordbruket. När man diskuterar jordbruket och frihandelsavtal inom jordbrukets område, ser man på jordbruksprodukterna som på vilka andra industriprodukter som helst. Jordbrukets produkter skall framställas där det är mest rationellt. Vad innebär då detta? Jo, det innebär en produktion på de jordar och i det klimat där det växer bäst, eftersom det är billigast att odla där. Vad sjutton skall man göra med övriga jordar? Skall jordbruket i Norrland och i andra bergiga områden i världen läggas ned? Att bedriva jordbrukspolitik på samma sätt som man bedriver industripolitik kommer att leda till en katastrof. Det här handlar om två helt olika saker. Jordbruket är ingen och kan aldrig bli någon industri. Därför måste ett frihandelsavtal när det gäller jordbrukets område se ut på ett helt annat sätt, annars kommer ett sådant avtal att skapa mycket stora miljöproblem och regionala problem. Dessutom kommer ett sådant avtal att gynna ett fortsatt industriellt jordbruk. Ett annat problem med GATT är att många av de hinder som enskilda stater vill skapa för att t.ex. förhindra nedhuggning av regnskog eller förhindra försäljning av utrotningshotade träslag uppfattas av GATT som så att säga icke-tarifföra handelshinder. Även många andra åtgärder som man vill vidta för att just skydda miljön uppfattas i GATT som icketarifföra handelshinder. Det betyder alltså att vi måste bedriva en helt annan politik i GATT. Vi måste försöka få en inriktning på GATT förhandlingarna som innebär att miljön blir en viktig beståndsdel och ett av målen. I GATTs ursprungstraktat står inte ens ordet miljö nämnt. Gradin om man från svensk sida är beredd att kraftfullt driva dessa frågor.

Herr talman! Vi är i grunden oerhört ense om att GATT-rundan är värd alla uppoffringar, fru statsråd. Jag är väl medveten om att jordbruket måste vara med och att en hel del tåg har startat, varav vissa har nått stationen när det gäller EEA förhandlingarna. Likafullt handlar politik mycket om att ge klara signaler och att ge uttryck för den egna färdriktningen och offerviljan. Dessutom handlar politik om att ge utrymme för en hel del taktik. Den tanke som jag har fört fram syftar till att påverka den för närvarande rätt låsta partställningen -- USA Cairns är en väldigt stark förhandlingsgrupp. Man kan inte nå en hållbar lösning på vare sig GATTS eller Europas jordbruksproblem med mindre än att man verkligen tar på sig ansvaret att formulera en alleuropeisk jordbrukspolitik. Om vi bara säger att vi vill göra det, visar enbart detta uttalande att vi är beredda att infoga oss i ett annat system. Detta skulle i sin tur skapa en ny förhandlingssituation i Att sända signaler är just nu viktigt. Det var därför som jag framställde den här interpellationen till fru Gradin och inte till Mats Hellström. Jag ville få något slags stöd för att vi verkligen skall göra allt vi kan. Dessutom ville jag visa att här fanns ett uppslag när det gäller att rädda GATT Med all respekt för statsrådet Gradin vill jag ägna några sekunder åt Claes Roxberghs inlägg. Miljöpartiet bygger vidare på sina byggklotsar från leklådan. Man tror att världen är full av små enheter som kan behandlas var för sig. Klotsarna skall vara gröna, ingen människa skall ha något ont av dem och allt skall vara gott och stilla. Men världen hänger ihop, Claes Roxbergh. Det är ett system vi talar om. Vi talar om en ekonomi, vars olika enheter påverkar varandra. Man kan inte bara ställa sig upp och säga att det där med handel är rätt så bra, men det är ju inte bra när man producerar livsmedel i det ena landet som är sämre än de livsmedel som produceras i det andra landet, samtidigt som det är en fri handel dessa länder emellan. GATT syftar till att skapa en uniform handel -- med uniform handel menar jag naturligtvis en likformig handel, så nu inte detta uttryck missförstås -- på lika villkor som bidrar till att u-länderna kan utveckla sin handel. Jag vill påminna Claes Roxbergh om att en stor del av Uruguay-rundan är skapad för att Nord-- Sydkonflikten skall kunna avvecklas så långt det över huvud taget är möjligt.

Herr talman! Den som inte lyssnar är Nic Grönvall. Han lyssnade inte på vad jag sade. Jag sade att det finns problem med GATT. Dessa problem ligger huvudsakligen inom jordbruksområdet. Man kan inte betrakta jordbruket och dess produkter som en industri, som arbetar under likartade villkor på olika ställen i världen. Det är just därför som vi miljöpartister inser att världen hänger ihop. Det är Nic Grönvall som står för den snuttifierade världen när han menar att vi skall se till Sveriges intressen och att det är Sveriges export som är det viktiga. Vi måste ha ett helhetsperspektiv och ställa oss frågan hur effekten blir för världen i övrigt. Utgångspunkten är just en handel på lika villkor. Hur skall man i ett bergsområde där man odlar jordbruksprodukter kunna konkurrera med jordbruk på de bördigaste slätterna i ett annat område? Det säger sig självt att det är totalt omöjligt. Produktionen i bergsområdet kommer att slås ut om man inte vidtar några åtgärder. En åtgärd som det enskilda landet kan vidta är att införa ett handelshinder. En annan åtgärd är att ge stöd till jordbruket. Men det enskilda landet måste ha en möjlighet att ta till tullar för att skydda jordbruksproduktionen. Jag vill också peka på en annan motsättning i den här debatten, som Nic Grönvall står för. Nic Grönvall säger att han är en stor anhängare av en sameuropeisk handels och jordbrukspolitik. Men det är inte sameuropeisk politik han förordar, utan det är en deleuropeisk politik, nämligen EGs politik. Det handlar faktiskt om en tullunion mellan Sverige och EG, där tullarna utgör en barriär gentemot den övriga världen. Ett av problemområdena i diskussionen inom GATT -- det tror jag Anita Gradin håller med om -- har varit just EG. EG är inte frihandelsvänligt. Vi i miljöpartiet anser att handel i första hand skall bedrivas på lika villkor. Det betyder att Sverige inte skall konkurrera ut de producenter som finns i uländerna, utan u-länderna skall konkurrera på samma villkor som vi. Därför behövs det fortfarande vissa skydd för handeln.